Herr talman! Flera yttre omständigheter bidrog till den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Sverige och i övriga industriländer under 1950 och 1960-talen och till det som långtidsutredningen kallar ”den goda cirkeln” med snabb tillväxt, full sysselsättning, ökade investeringar, låg inflation och små fördelningsproblem. Under 1970-talet har dessa gynnsamma omständigheter försvunnit eller undergått så stora förändringar att man kan tala om helt nya villkor för Sveriges och övriga industriländers ekonomi. Under 1950 och 1960-talen kunde vi dra nytta av den teknologi som redan fanns utvecklad, framför allt i USA. Genom att vi tillägnade oss den teknologin kunde vi snabbt höja vår produktion och öka vår konkurrenskraft. Vad som nu sker eller kommer att ske de närmaste åren är att nya industriländer tillägnar sig vår högteknologi och att de genom god tillgång på billig arbetskraft i bransch efter bransch kommer att bjuda oss en allt hårdare industrikonkurrens. Vad som nu krävs av oss är en ganska omfattande strukturomvandling av svensk industri, forskning, och utveckling av en hög teknologi — och då kanske framför allt inom områden där vi av tradition redan har ett högt kunnande. Under 1950 och 1960-talen kunde vi föra över resurser, främst arbetskraft, från jordoch skogsbruk till industrin. Det skedde bl.a. genom mekanisering och storleksrationalisering. Lantarbetare och småbrukare kunde gå över till industrin. I dag är arbetskraftsproblemet ett helt annat. Nu gäller det avvägningen mellan å ena sidan en anställningstrygg offentlig sektor och å andra sidan en alltmer konkurrensträngd industrisektor. Under 1970-talet ökade antalet anställda inom den kommunala sektorn med 400 000 personer. Det skall jämföras med att den totala nettoökningen av arbetande människor i vårt land under samma tid var 350 000 personer. Den kommunala sektorn tog alltså mer än hela nettotillskottet av arbetskraft. Nu råder det inga delade meningar om att denna utveckling ovillkorligen måste brytas. Vad gäller volymtillväxten inom den kommunala sektorn så gör finansutskottet samma bedömning som regeringen, nämligen att den bör begränsas till 196 per år fram till 1985. I år beräknas den — trots kommunernas besparingsåtgärder — bli omkring 3 90. Fru talman! Rolf Rämgård kommer senare i debatten att beröra olika frågor kring den kommunala ekonomin. Jag nöjer mig därför med att peka på den enighet som ändå torde råda om att det nu i första hand måste bli industrin som får sitt arbetskraftsbehov tillgodosett. Samtidigt som vi i Sverige diskuterar avvägningen mellan den offentliga sektorn och den utlandskonkurrerande industrin pågår i andra delar av världen en sådan resursöverföring från bl.a. jordbruket till industrin som under efterkrigstidens första decennier gav oss stora samhällsekonomiska fördelar. Konkurrensen har dessutom hårdnat genom framväxten av nya industriländer som delvis konkurrerar i våra traditionella branscher. Det är varken konstigt eller oväntat. En teknisk och ekonomisk utveckling innebär ju att nya producenter tillkommer i gamla branscher och att dessa kan göra saker och ting billigare. Därför måste en förnyelse ske i Sverige bl.a. genom att vi tar upp nya verksamheter som passar vår tekniska utvecklingsnivå. Den pågående och i framtiden allt kraftigare utökningen av världens totala industriresurser, framför allt i världens folkrika länder, ger oss naturligtvis också stora möjligheter när det gäller nya marknader. Men de fördelarna kan vi utnyttja endast under förutsättning att vi själva kan behålla eller återvinna vår konkurrensförmåga på en fri världsmarknad. Vad som framför allt fordras av oss är att vi kan få kontroll över vår kostnadsutveckling i förhållande till de länder vi konkurrerar med. Det gäller också våra stora basindustrier som utnyttjar våra naturtillgångar, malmen och skogen. Därmed kommer jag in på ytterligare en gynnsam faktor som bidrog till vår snabba välståndsökning under 1950 och 1960-talen och som nämns i långtidsutredningen, nämligen handelns liberalisering. GATT-avtalet lade grunden för den avveckling av tullar och handelshinder som genomfördes under efterkrigstiden. Internationell specialisering gav stora produktivitetsvinster. Under de 20 åren från 1953 till 1973 ökade världshandeln med i genomsnitt 8 70 om året. I dag är utvecklingsbilden en annan. Under återstoden av 1970-talet — från 1973 och framåt — låg tillväxten av världshandeln under 5 90. För 1980-talets första hälft räknar man likaså med att den tillväxten kommer att stanna vid ca 5 70. Och den kan bli mindre än så. Genom hela den industrialiserade världen går en våg av protektionism, som kan bli särskilt farlig för ett så litet och exportberoende land som Sverige. Som framhålls i den reviderade finansplanen innebär en halvering av tillväxten av världshandeln att expansionsmöjligheterna för svensk exportindustri beskärs kraftigt. Hela tanken att de industrialiserade länderna på sikt skulle kunna skydda sitt ekonomiska försprång genom att spärra gränserna för varor, pengar och i sista hand människor är emellertid orimlig. Protektionismen skadar världshushållet. Den vidmakthåller eller t.o.m. ökar standardklyftorna. Därmed ökar också spänningarna i världen och risken för våld. Skulle vi i Sverige försöka oss på att komma till rätta med våra ekonomiska balansproblem genom handelshinder, skulle de länder vi exporterar till omedelbart svara med motåtgärder. Vi måste nämligen komma ihåg att OECD-området, inom vilket vi har huvuddelen av vår handel, 1979 hade ett samlat bytesbalansunderskott på 38 miljarder dollar och att detta underskott 1980 steg till ca 75 miljarder dollar. Detta innebär alltså närapå en fördubbling på ett år. För 1981 är OECD:s egna prognoser betydligt gynnsammare. Man räknar med ett underskott i år på 40 miljarder dollar. Men oavsett hur det slutliga utfallet kommer att bli, bör vi nog kunna dra den slutsatsen att våra handelspartner inte frivilligt släpper ifrån sig några exportmöjligheter utan att vidta motåtgärder för att dämpa den egna importen. Sverige skulle utan tvekan drabbas hårt om vi skulle försöka skydda oss med handelshinder. Det allvarliga med underskottet i våra utlandsaffärer är att det tvingar fram en statlig utlandsupplåning på ungefär motsvarande belopp, en upplåning som går till att täcka statens löpande utgifter, inte till produktiva investeringar i vårt näringsliv. Det betyder att vi i år kommer att låna någonting mellan 15 och 20 miljarder kronor. Bytesbalansunderskottet inom det samlade OECD har sin motsvarighet och sin förklaring ett kraftigt överskott inom de oljeproducerande länderna. Detta belyser ännu en stor förändring av Sveriges och många andra industriländers ekonomiska villkor, nämligen de höga oljekostnaderna. Under 1950 och 1960-talen hade vi låga och t.o.m. sjunkande energipriser. Det betydde mycket för ett land som Sverige med tunga och energikrävande basindustrier. På ett år fördubblades våra kostnader för oljeimporten. För att kompensera den kostnadsökningen skulle vi behöva öka våra exportinkomster med 15 miljarder kronor. Oljeprishöjningarna har, bortsett från vad som gäller för några av oljeländerna själva, medfört negativa ekonomiska verkningar i så gott som hela världen. Följderna har drabbat rika och fattiga länder och drabbar länder med olika ekonomiska system och olika politiska regimer på i stort sett samma sätt. Den exportmarknad svenskt näringsliv har att arbeta på är därför kärvare än tidigare. Även här är det fråga om en varaktig förändring av våra ekonomiska villkor, som vi måste möta med ett kraftigt energisparande och stora investeringar i alternativ energiproduktion från inhemska och förnybara energikällor. Men dessa satsningar kommer först på sikt att ge bidrag till en bättre bytesbalans. Under de närmaste åren kommer arbetet med att minska vårt oljeberoende och investeringar för att göra det att innebära begränsat utrymme för både den privata och den offentliga konsumtionen. Gemensamt för alla de förändringar av våra ekonomiska villkor som jag nu har nämnt är att de inte är några konjunkturföreteelser. Det är långsiktiga förändringar som vi måste utgå ifrån. Vi måste så snabbt som möjligt anpassa vår ekonomi till de ändrade villkoren. Enligt min mening har den ekonomiska debatten i vårt land hittills lidit av den allvarliga bristen att den begränsats till kortsiktiga resonemang om konjunkturförändringar. Behovet av hänsyn till konjunkturerna kommer självfallet att kvarstå. Men nu bör det ändå vara en huvuduppgift för oss att lyfta fram och informera svenska folket om de nya förutsättningar som råder för Sverige i ett internationellt perspektiv och på något längre sikt. Utan en sådan information och utan att de förändrade villkor som jag har försökt att beskriva blir kända och förstådda av svenska folket tror jag det blir mycket svårt att genomföra de åtgärder som blir helt nödvändiga under de närmaste åren för att vi skall få balans i vår ekonomi. Våra ekonomiska balansproblem — bytesbalansunderskott och budgetunderskott — har nu nått en sådan storleksordning att vi över alla intresseoch partigränser borde kunna enas om bl.a. följande: Vi måste både arbeta och spara och investera oss ur krisen. Men vi kan definitivt inte konsumera oss ur krisen enligt teorin ”håll uppe konsumtionsefterfrågan” — då försämras ytterligare bytesbalansen och lånebehovet ökar. Vi måste begränsa konsumtionen, både den privata och den offentliga. Det betyder inte att de offentliga utgifterna totalt sett kommer att skäras ner drastiskt, så att det blir fråga om att ”svälta ut” den offentliga sektorn. Industrisektorn måste vidgas, investeringarna öka och företagens konkurrenskraft stärkas. Avkastningen på näringslivets riskkapital måste höjas så att den överstiger alternativa placeringar. Hushållens känslighet för räntekostnader måste ökas. Den samordnade avdragsoch marginalskattereformen är här ett viktigt inslag. Marginalskatterna måste sänkas. Samtidigt måste bruttolönerna justeras i de högsta inkomstlägena. En rad företeelser inom arbetslivet som hämmar produktionen måste ses över. Insatser på energiområdet har jag redan tidigare berört. Skall vi kunna åstadkomma allt detta måste flertalet medborgare i vårt land vara beredda att göra uppoffringar. Därmed blir det en viktig fråga, om det hos det svenska folket finns den beredskap till uppoffringar som nu är nödvändig för att vi skall kunna lösa våra ekonomiska problem utan alltför stora motsättningar i vårt samhälle. Skulle jag besvara den frågan med utgångspunkt från den argumentation som förs fram av vissa företrädare för intressegrupperna och även av företrädare för den politiska skalans ytterkanter, så skulle mitt svar nog få lov att bli: ”Nej, det finns ingen beredvillighet för uppoffringar.” Men om jag lyssnar till den vanliga enskilda medborgarens uppfattning, så finner jag att attityden är både mjukare och förståndigare. Man tycks förstå innebörden av de ändrade villkoren ganska bra. Det finns alltså en beredskap för de kraftiga åtgärder som kommer att krävas.

Jag tycker nog att detta är vad socialdemokraterna försöker göra i sina reservationer om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetregleringen. Det var ganska märkligt att lyssna till Kjell-Olof Feldts anförande nyss. Såvitt jag kunde uppfatta berörde han icke med ett enda ord dessa varaktiga förändringar av de ekonomiska villkoren för Sverige och övriga industriländer. I den socialdemokratiska reservationen säger man att långtidsutredningen ger en utomordentligt mörk bild av svensk ekonomi. Det är ett riktigt konstaterande, som både sägs i propositionen och understryks av finansutskottets majoritet. Men varför nämner då socialdemokraterna inte med ett ord de verkliga orsakerna — de huvudsakliga orsakerna — till våra svårigheter? Man säger att långtidsutredningens beskrivning av svensk ekonomi utgör ”en förödande kritik av de borgerliga partiernas ekonomiska politik”. Det är ett felaktigt påstående; tvärtom understryker långtidsutredningen nödvändigheten av de vidtagna åtgärderna. Menar socialdemokraterna verkligen att Sverige skulle ha undgått verkningarna av oljekrisen och av en hårdnande konkurrens från nya industriländer, om vi hade haft en socialdemokratisk regering, som redan hösten 1976 hade höjt arbetsgivaravgiften med 3 26, lagt en proms på företagen och vid det här laget också hunnit en bra bit på väg mot löntagarfondssystemet? Vore det inte, Kjell-Olof Feldt, närmast ett mirakel om vi med de åtgärderna skulle ha kunnat behålla eller återvinna marknadsandelar, öka exporten och minska importen? Nu nämner man visserligen i den socialdemokratiska motionen att arbetslösheten hållits på en låg nivå i Sverige, och det är ett erkännande. Men 4 Riksdagens protokoll 1980/81:161-162 varför redovisas inte de verkliga siffrorna? Varför nämns inte siffran 2 96 i arbetslöshet i Sverige, medan OECD i genomsnitt har en arbetslöshet på 7 90? De här siffrorna visar väl om något att de regeringar vi haft sedan 1976 inte tagit lätt på sysselsättningsfrågorna. De socialdemokratiska reservanterna erkänner att ”en icke obetydlig del av Sveriges medelfristiga ekonomiska problem” förklaras av ”strukturella förändringar och konjunkturella kriser”. Men i nästa mening säger man att ”den politik som förts under senare delen av 1970-talet förstärkt och fördjupat obalanserna i svensk ekonomi”. Men man nämner inte ett ord om att våra handelspartner inom OECD-länderna sammantaget har fördubblat sitt bytesbalansunderskott från 1979 till 1980. Man antyder inte ens vilka åtgärder utöver dem som regeringen föreslagit som skulle kunna öka vår export och minska vår import i ett läge där våra handelspartner med en förkrossande tyngd på världsmarknaden eftersträvar — eller rent av är tvingade att eftersträva — precis samma sak, nämligen att minska sin import och öka sin export. Nu är jag helt övertygad om att Kjell-Olof Feldt mycket väl inser att det är en anpassning till dessa ändrade internationella villkor som måste ske och att detta inte låter sig göra enbart genom att vi får en socialdemokratisk regering. Därför var det litet märkligt att höra Kjell-Olof Feldts inledande mening i hans anförande, nämligen att det är den borgerliga regeringens politik som är orsaken till våra ekonomiska problem. En betydande del av den socialdemokratiska reservationen nr 1 upptas av resonemang kring konjunkturförändringar och stabiliseringspolitik. Även där tycks man konsekvent bortse från de radikalt ändrade villkoren för vår ekonomi. Man kan fråga sig hur den politik skulle ha sett ut som skulle ha befriat oss från verkningarna av den minskade tillväxten i övriga industriländer. Enligt min mening påverkas vi obönhörligen av åtstramningspolitiken i våra grannländer, av tilltagande protektionism, av högt ränteläge i vår omvärld och av fördubblade oljekostnader. En förutsättning för att vi skall kunna förstå varandra och ha några utsikter att komma fram till någorlunda gemensamma ståndpunkter är att vi ser orsakerna till våra ekonomiska problem. Blundar vi för dessa orsaker lär vi heller inte förstå vilka åtgärder som krävs. Fru talman! Vad gäller yrkandena i andra motioner än de socialdemokratiska har utskottet enhälligt avstyrkt alla dessa yrkanden. Det gäller alltså även partimotionen från moderata samlingspartiet och partimotionen från vänsterpartiet kommunisterna. Därav följer att av de elva reservationer som fogats till utskottets betänkande är det endast tre som avser utskottets hemställan. De övriga åtta reservationerna gäller ändringar i de av utskottet anförda motiveringarna. Bland de reservationer som tar upp utskottets motivering är det naturligt att jag uppehåller mig vid den moderata reservationen, som utan att det direkt nämns i reservationen är föranledd av skatteuppgörelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Det råder numera en bred enighet om att en marginalskattereform är nödvändig för att minska kostnadsinflationen, stimulera arbetsinsatser och sparande och för att minska lusten till skatteflykt och skattefusk. Kravet på en marginalskattereform finns klart uttryckt i den tidigare regeringens deklarationer både den 3 februari och den 26 mars i år. Mot bakgrund av vad som verkligen har inträffat i skattefrågan de senaste månaderna kan man fråga sig, hur det varit möjligt att den nära nog förryckta debatt som förts, så till den grad kunnat domineras av påståenden som utan bevis eller kritisk granskning trummats fram i massmedia men som är felaktiga. Ett av de: påståendena har haft följande lydelse: Mittenpartierna har övergivit trepartiregeringens handlingslinje i marginalskattefrågan och kapitulerat för socialdemokraternas krav. Men här hjälper det inte att moderaterna, med en viss hjälp av socialdemokraterna, med till synes outtömliga resurser försöker sprida detta påstående. Det är likväl felaktigt. I den överenskommelse som träffades mellan mittenpartierna och socialdemokraterna den 23 april ges beskedet att marginalskatterna bör sänkas så att de uppgår till högst 50 26 för huvuddelen av heltidsarbetande inkomsttagare. Detta blev alltså huvudresultatet av de överläggningar som enligt trepartiregeringens klara besked skulle hållas med arbetsmarknadens parter och med oppositionen, och som i kompletteringspropositionen också omnämns som ännu inte avslutade. Att detta resultat inte kan vara någon kapitulation för socialdemokraterna, vet moderaterna mycket väl. Deras affischkampanj på stolpar och staket i denna fråga är följaktligen inte bara en nedskräpning av naturoch stadsmiljö utan också en politisk miljöförstöring. Tidigare har svensk socialdemokrati skärpt och försvarat de höga marginalskatterna. Detta påvisade budgetministern i riksdagens ekonomiska debatt den 6 maj genom direkta citat ur partimotioner från socialdemokraterna år 1979 och 1980. Men att de numera aktivt stöder en sänkning av marginalskatterna sägs klart ut redan i den socialdemokratiska partimotion som väcktes under allmänna motionstiden i år, där det talas om en ”avsevärd och generell sänkning av marginalskatterna”. Socialdemokraterna hänvisar till motionen i sin reservation nr 1. Det är alltså denna ändrade inställning inom socialdemokratin som möjliggjort en uppgörelse i skattefrågan. Den försening av reformens första steg som uppgörelsen innebär, i förhållande till trepartiregeringens ursprungliga tidsschema, kan man naturligtvis beklaga. Men vill man få till stånd en samordning av marginalskattereformen med en anpassning av bruttolönerna och en justering av avdragsbestämmelserna, måste man enligt min mening acceptera en försening av skattereformens första steg, som redan från början angavs vara det minsta. Varken folkpartiet eller centern torde någonsin ha tänkt sig en marginalskattereform som dels frikopplas från lönejusteringar och avdragsfrågor, dels, som isolerad reform, skulle minska statsinkomsterna med 8-9 miljarder och i huvudsak gynna de högsta inkomsttagarna. Denna mittenpartiernas hållning överensstämmer också med trepartiregeringens beskrivning av skattereformen. Vi håller också fast vid vad som där har sagts beträffande totalfinansieringen.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

Fru talman! Eric Enlund är uppenbarligen mycket imponerad av alla svårigheter och problem som finns ute i världen och här hemma. Han verkar vara så imponerad att han i sitt anförande mer eller mindre avstod från funderingar om vilken ekonomisk politik som borde föras för att minska svårigheterna och lösa problemen. I stället talade han hela tiden om anpassning. Sverige skall anpassa sig till den internationella lågkonjunkturen, Sverige skall anpassa sig till den internationella arbetslösheten, Sverige skall anpassa sig till den internationella inflationen och Sverige skall anpassa sig till de internationella underskotten. Hans anförande var en beskrivning av den uppgivenhet som också kan kallas anpassning. Men vad skall Eric Enlund annars säga, som försvarare av de borgerliga regeringarnas politik sedan 1976? Vi har nämligen anpassat oss—t.o.m. skaffat oss högre inflation än omvärlden. Vi har krympt svensk ekonomi, så att den börjar komma ned i så att säga kontinental storlek. Vi har skaffat oss det största budgetunderskottet i Västeuropa. Och vi är på god väg att anpassa oss också när det gäller sysselsättningen, så att vi har en arbetslöshet i god internationell klass. Men det har ju varit avsikten. Så har man ju velat ha det. Eric Enlund säger att socialdemokraterna verkligen inte har något fog för att den borgerliga politiken skulle ha spelat någon som helst roll i detta skeende. Och han sade att det ju hade varit ett mirakel, om man med socialdemokratisk politik hade kunnat minska underskotten och öka exporten. Sanningen är ju att miraklet inte heller inträffade med den borgerliga politiken. När socialdemokratin lämnade styret för fem år sedan hade vi inga utlandsskulder från statens sida. Vi hade ett mycket litet underskott i bytesbalansen. Det är sedan dess det har kommit. Jag säger inte att detta enbart har orsakats av den politik som drivits, men det vore orimligt att hävda annat än att man verkligen inte med borgerlig politik har kunnat åstadkomma det mirakel som Eric Enlund kräver av oss. Resultatet har blivit det motsatta, och resultatet förskräcker. Jag har redan tidigare sagt, fru talman, att finansutskottets majoritet inte har kunnat ge ens hoppet om att man skall kunna vända på den olyckliga utveckling landet f. n. genomgår. Det anförande finansutskottets ordförande nyss höll bekräftade den uppfattningen mer än vad jag hade önskat.

Fru talman! Finansutskottets ordförande hade en formulering i sitt anförande som verkligen gjorde mig förvånad. På tal om skatteuppgörelsen och den skattepolitik som trepartiregeringen förde sade han att varken folkpartiet eller centerpartiet någonsin torde ha tänkt sig en marginalskattereform frikopplad från lönejusteringar, avdragsfrågor och annat som sedan har blivit villkor för att sänka marginalskatten. Är det verkligen på det viset? Är Eric Enlund missledd på något sätt av sina kolleger i regeringen? Jag måste få vända mig också till ekonomioch budgetministern. Är det sant att centern och folkpartiet från början har varit inställda på att det måste ske en koppling mellan t.ex. avdragsbegränsningen och den första etappen i marginalskattesänkningen? I så fall är ju allting som regeringen har släppt ifrån sig i den här frågan missvisande. I det ekonomiska handlingsprogrammet fanns ingenting om en sådan koppling. Det var där det första gången angavs, efter vad jag förstår i stor utsträckning på grundval av yrkanden från folkpartihåll, att reformen skulle inledas 1982. Såvitt jag vet har man i diskussioner inom regeringskansliet varit enig om att det var omöjligt att hinna företa avdragsbegränsande åtgärder redan 1982. Sedan har detta framkommit i propositioner och i olika omgångar. I det förhandlingsbud som lades till socialdemokraterna fanns en detaljerad skatteskala med marginalskattesänkningar för 1982, 1983 och 1984. Vad som därutöver fanns var utfästelser om att företa utredningar beträffande avdragsbegränsningar, proms, inflationsskydd osv. men ingen bindning vid att genomföra det ännu så länge okända resultatet av dessa utredningar. Det var ju först i nattöverenskommelsen som man vände på steken och gjorde den här kopplingen. Man sade: Nu skall vi företa avdragsbegränsningar — vi vet inte riktigt hur, vi skall inskränka på inflationsskyddet, även om vi inte vet exakt hur det skall ske osv. Detta var förutsättningar för en sänkning av marginalskatterna. Då var det inte längre fråga om några detaljerade och konkreta förslag. Det var bara en förhoppning om att om man kom överens på de andra punkterna, så kunde det bli en marginalskattesänkning ned till 50 26 för huvuddelen av inkomsttagarna. Jag kan inte förstå det, och jag måste fråga finansutskottets ordförande: Är det ett misstag att Eric Enlund tror att regeringen, eller åtminstone mittenpartierna, aldrig har haft uppfattningen att man skulle lägga fram en marginalskattereform i ett första steg utan vidhängande avdragsbegränsningar?

Fru talman! Jag vill ge Eric Enlund rätt på en punkt, nämligen när han polemiserar mot moderaterna och säger att deras påstående är falskt om att skatteöverenskommelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna skulle vara en kapitulation för socialdemokratin. Det har jag också svårt att förstå. Om man tittar på effekterna av överenskommelsen för en del höginkomsttagare tycker jag att det snarare verkar som om skatteöverenskommelsen vore en kapitulation för andra partier. Låt oss ta två personer som inte har några underskottsavdrag. Om en person har 300 000 kr. i inkomst får han eller hon, enligt den här skatteöverenskommelsen, en skattesänkning med 28 854 kr. Om en person har en miljon i inkomst får han eller hon en skattesänkning med 98 854 kr. Detta är de effekter som har framräknats av budgetdepartementet. Jag vill ställa några frågor till Eric Enlund: Om man nu genomför den föreslagna sänkningen av marginalskatterna, som får sådana här effekter i vissa inkomstlägen, hur ställer Eric Enlund det i relation till sitt tal om uppoffringar för alla i Sverige? Är det verkligen en stor uppoffring för den här personen med en miljon i inkomst att få 98 000 kr. ytterligare kvar efter det att skatten är betald? Jag tycker att det verkar precis tvärtom. Och hur tror Eric Enlund att effekterna blir på den privata konsumtionen av de här stora skattesänkningarna för höginkomsttagarna? Kan man räkna med att det blir en minskning av den privata konsumtionen om man ger så stora skattesänkningar till höginkomstgrupper? Jag tror att det blir precis tvärtom! En annan fråga, där Eric Enlund inte svarade på mitt spörsmål, gällde arbetslösheten. Jag ville ha ett svar på frågan hur folkpartiet och centerpartiet kunde motivera en så stor och omfattande arbetslöshet som vi trots allt har i Sverige. Det är nämligen så att vi inte bara måste räkna med den öppna arbetslösheten på 100 000 personer, som jag förut påpekade, utan vi har också en rad andra grupper. Sammanlagt är det flera hundra tusen människor som har ställts utanför produktivt arbete, utanför den vanliga produktionsapparaten. Det här är en utomordentligt viktig fråga, inte bara för de arbetslösa själva utan också för samhället, därför att arbetslösheten medför ett produktionsbortfall och ett inkomstbortfall som är utomordentligt stort. LO-tidningen påvisar i sitt senaste nummer att om man tar enbart de 29 000 arbetslösa ungdomarna innebär deras arbetslöshet ett skattebortfall för staten på inte mindre än 1,5 miljarder kronor per år. Då har man ändå inte räknat med produktionsbortfallet!

Fru talman! Det är nödvändigt för mig att fatta mig kort när det gäller Carl-Henrik Hermanssons replik. Jag vill ta upp frågan om arbetslösheten och bara peka på en enda sak. Ni säger i er motion att arbetslöshetsfrågorna, sysselsättningsfrågorna, kan lösas endast genom en socialistisk planhushållning. En sådan vill inga andra partier här i kammaren införa, och därför är det litet meningslöst att i detalj gå in på de yrkanden och krav som C.-H. Hermansson och kommunisterna i övrigt ställer. Med anledning av Lars Tobissons inlägg vill jag peka på den märkliga metod ni använder i er reservation, när ni citerar propositionen — men, märk väl, bara i de delar som gäller värdet av en marginalskattereform, som vi alla är överens om, och det som står där om tidsschemat för reformens genomförande. Men ni citerar inte det avsnitt i handlingsprogrammet som gäller anpassningen av bruttolönerna, uttalandet om totalfinansiering eller passusen om överläggningar med arbetsmarknadens parter och med socialdemokraterna. Även detta finns med i propositionen. Varför glömmer ni bort det i er reservation, Lars Tobisson? Det finns anledning att fråga om det inte är så att ni moderater inte längre vill kännas vid trepartiregeringens uttalanden om en samordning av marginalskattereformen med en anpassning av bruttolönerna och en lösning av avdragsfrågorna. Vidare: Är ni konsekvent emot en bred uppgörelse i skattefrågan? Sedan några ord till Kjell-Olof Feldt. Den anpassning som svensk ekonomi nu måste genomgå gäller just hänsynstagandet till de faktiska nya omständigheterna. Regeringen har vidtagit en rad sådana åtgärder. Jag skall nämna några: stimulans av investeringarna, förmånliga avdragsregler, frisläpp av investeringsfonderna, stimulans av byggverksamhet och industribeställningar, bättre exportkreditmöjligheter. Det här tror Kjell-Olof Feldt uppenbarligen inte på. Vidare: sparstimulanser för att få fram investeringspengar, lindring av dubbelbeskattningen av aktier, stimulans till småföretagen — inte heller de åtgärderna tror Kjell-Olof Feldt tydligen på. Inte heller åtgärder för en rörligare arbetsmarknad, översyn av ledighetsoch anställningsskyddslagarna, som bl.a. berör ökade möjligheter till provanställning, tycks Kjell-Olof Feldt tro betyder någonting. Jag tror för min del, fru talman, att de här åtgärderna kan få mycket stor betydelse när en företagare — stor eller liten — står inför valet: Skall jag nu ge upp eller skall jag fortsätta? Eller när man står inför ett generationsskifte: Skall vi sälja företaget till en konkurrent, som kanske lägger ned det, eller skall vi försöka fortsätta? Då kan dessa stimulansåtgärder, som vidtas av regeringen, få stor betydelse. Men om det nu är så att du, Kjell-Olof Feldt, inte tror på de här åtgärdernas betydelse — vad har du då att föreslå utöver införande av ett löntagarfondsystem och ytterligare pålagor på företagen?

Fru talman! Eric Enlund högg till med alla de kraftfulla åtgärder som regeringen sägs ha vidtagit under den senaste tiden. Tror inte Kjell-Olof Feldt på stimulans av investeringar, ropar Eric Enlund. Det är svårt att göra det, när regeringen samtidigt måste visa att dessa investeringar kraftigt sjunker. Då kan väl inte stimulansen ha haft någon verkan? En lindring av dubbelbeskattningen borde jag enligt Eric Enlund tro särskilt mycket på. Vilka jobb har det skapat, Eric Enlund? Kan Eric Enlund peka på att några andra än de aktieägare som fick sig en rejäl dusör i form av sänkt skatt har haft något positivt att hämta från den reformen? Folkpartister talar alltid numera om rörligare arbetsmarknad. Jag är inte säker på att man inom det nuvarande duumviratet av regeringspartier menar samma sak med det. Jag vet inte vem man skulle kunna locka med att säga att det pågår en översyn av trygghetslagarna. Inte lockar det folk att söka sig till industrin — det är ju dit ni vill ha folk nu, Eric Enlund! Får de nu höra att tryggheten där blir sämre och att arbetsgivarna på nytt kan sparka vem de vill, är det inte ett sätt att flytta över folk till industrin! Om jag inte tror på de här åtgärderna är det alltså grundat på en viss saklig bedömning. Vad som framför allt gör att jag upplever i varje fall en del av dem som farliga — det var C.-H. Hermansson inne på från en annan utgångspunkt, men där har han fel — är att kostnaderna för det ni säger skall öka kapitalets villighet att gå in i industrin och öka sparandet systematiskt fördelas på ett sådant sätt att ett fåtal av landets medborgare den vägen får en väsentlig förbättring av sina villkor. Åt alla de andra säger ni: Uppoffringar, nedskärningar, sparande. Det är det som gör att ni håller på att slå sönder någonting som en gång i tiden var väsentligt i det här landet, nämligen att man kände att när det var fråga om uppoffringar, så fördelades de efter förmågan att bära dem. Ni leds av föreställningar om nödvändigheten av att göra vissa marknader attraktiva, vilket samtidigt skadar de mål ni själva uppställer. Sedan, Eric Enlund, höll jag ett anförande på 33 minuter, och huvuddelen av det anförandet ägnade jag åt att beskriva det slags politik som socialdemokratin vill föra men som ni säger nej till.

Fru talman! Eric Enlund undvek att besvara min fråga genom att gå till motattack och hävda att vi moderater i vår reservation och även i övrigt endast citerar vad som har stått i tidigare regeringsdokument om marginalskattereform, inte om andra delar. Det ser jag som egendomligt. Jag ägnade en stor del av mitt anförande här i debatten åt att just klargöra att vi står bakom t.ex. tanken på totalfinansiering, och anlade en rad synpunkter på hur en sådan skulle uppnås. Jag har också berört avdragsfrågorna. Men där vill jag påminna Eric Enlund om att i handlingsprogrammet berörs inte avdragsfrågorna i samband med marginalskattereformen. Det finns ett avslutande avsnitt om de här problemen — underskottsavdragen — där det sägs att en marginalskattesänkning är i sig ägnad att avhjälpa en del av de problem som kan hänföras till avdragssystemet. Vidare påvisar man att det tidigare vidtagits åtgärder: man har tillsatt utredningar, som alla sysslar med den här frågan. Och min poäng är: Det finns lika litet i handlingsprogrammet som i senare dokument någon koppling mellan marginalskattereformens första år, som var utsatt till 1982, och någon sorts samtidig åtgärd på avdragssidan. Jag frågar återigen Eric Enlund: Är Eric Enlund missledd? Medger Eric Enlund att han har fel, när han i sitt anförande säger att varken folkpartiet eller centern någonsin torde ha tänkt sig en marginalskattereform som var frikopplad från t.ex. avdragsfrågan? Det sades i handlingsprogrammet, och det fullföljdes ju också, att man skulle ha överläggningar med socialdemokraterna. Det har vi varit med på, och vi skulle med stor tillfredsställelse ha hälsat en samförståndsuppgörelse, då det är naturligt att riksdagsmajoriteten ändå får åtskilligt med av sina förslag. Vi kan däremot inte vara med på något som innebär uteslutande eftergifter när det gäller intagna ståndpunkter på den borgerliga sidan och en kapitulation för socialdemokratisk skattepolitik. Och låt mig till slut fråga utskottets ordförande Eric Enlund: Har utskottets ordförande läst reservationen från socialdemokraterna, där de på tal om skatteuppgörelsen säger att den är en del av ett större samlat skatteprogram som socialdemokraterna har lagt fram. Det innefattar då, förutom begränsningar av avdragsrätten, införande av produktionsfaktorsskatt — det är liksom inget tal om att det skall vara arbetsgivaravgifter i stället — samt skärpt förmögenhetsskatt och skärpt skatt på realisationsvinster.

Fru talman! Finansutskottets ordförande Eric Enlund säger att han inte diskuterar med oss därför att vi är anhängare av socialistisk planhushållning. Ja, det är en nutida liberal ståndpunkt som herr Enlund intar. De som började företräda liberala idéer och liberala partier här i landet hade lyckligtvis en något annan uppfattning. Det är riktigt att vi i vår motion skriver att arbetslöshetens fullständiga avskaffande kräver en socialistisk planhushållning, och det tror vi är en hållbar ståndpunkt. Men samtidigt ställer vi en rad konkreta förslag om hur man redan nu skall kunna minska arbetslösheten genom att hejda utarmningen av industriproduktionen, höja den genomsnittliga förädlingsgraden, bygga upp en samhälleligt ägd och organiserad industrisektor, öka bostadsbyggandet, förbättra den kollektiva trafiken osv. Det finns alltså en rad konkreta förslag, som också sammanfattas i kravet att man bör ha ett industriprogram för 100 000 nya industriarbeten före 1980-talets utgång. Det är möjligt att herr Enlund misstänker att man för att kunna uppfylla dessa rimliga krav måste införa socialism i Sverige. Vi har kanske litet mera tilltro till det nuvarande ekonomiska systemet, eftersom vi menar att det även inom detta systems ram skulle vara möjligt att göra en del mot arbetslösheten och öka antalet arbeten inom industrin. Det är detta som vi vill diskutera här i riksdagen i dag. Om herr Enlund skall tillämpa den där stränga principen, bör han f. ö. även upphöra att diskutera med företrädare för socialdemokraterna. Läs socialdemokraternas partiprogram! Det är förfärligt från den här synpunkten, herr Enlund. Jag tror emellertid att det är rätt ohållbart att vidhålla synpunkten att bara diskutera med dem som tycker som man själv. Jag vill därför dra ytterligare en lans för de konkreta förslag som jag ställde i mitt anförande. Enligt min mening är det strategiskt viktiga som vi måste göra just nu att ta upp kampen för det första mot arbetslösheten och för det andra mot inflationen. Kunde vi under de närmaste tre åren skapa 100 000 nya arbeten inom den offentliga sektorn och inom industrin, skulle vi nämligen också ha kommit en bra bit på väg för att lösa de problem som herr Enlund med rätta har dragit fram i debatten: underskottet i bytesbalansen och underskottet i statsbudgeten. Vi skulle också kunna åstadkomma något i kampen mot inflationen. Detta är ju konkreta förslag, och jag är förvånad över att vi inte kan få en debatt om dem.

Fru talman! Jag resonerar gärna med C.-H. Hermansson, det kan jag försäkra, men C.-H. Hermansson vet mycket väl att debattreglerna här i kammaren inte gör det möjligt att mera utförligt kommentera tre föregående talare. När det gäller Lars Tobissons senaste inlägg vill jag svara: Jag är varken missledd eller har läst fel. I de aktstycken som trepartiregeringen lämnade ifrån sig den 3 februari och den 26 mars omnämns förutom marginalskattereformen också avdragsfrågorna och en justering av bruttolönerna. Det är litet märkligt att moderaterna i sin reservation väljer att bara citera vissa bitar och utelämna andra. Kjell-Olof Feldt ironiserar även i dag över att jag nämner ordet uppoffringar och talar om att svenska folket måste vara berett till sådana. Nu vet jag att det finns samma formuleringar i era tidigare reservationer. Jag hoppas, Kjell-Olof Feldt, att ironin inte är ett uttryck för en underskattning av betydelsen av den enskilda individens livsinställning i ett demokratiskt samhälle och förmåga att ta ansvar och visa hänsyn till andras önskemål. Underskattar man betydelsen av detta, kan man inte heller tro på vad jag brukar kalla demokratins metod, nämligen att det bästa sättet att förändra ett samhälle är att bygga på medborgarnas egen övertygelse och inte försöka tvinga dem. I mitt anförande försökte jag också lyfta fram de faktorer som jag menar är huvudorsaken till våra ekonomiska problem. Dem vill Kjell-Olof Feldt över huvud taget inte diskutera. Men är det inte så, Kjell-Olof Feldt, att om man vill råda bot på svåra problem, är det nödvändigt att reda ut deras orsaker? Men både i er partimotion och i reservationerna låtsas ni nästan som om dessa ändrade villkor inte existerar, och därför går inte heller argumentationen ihop. Ni har tidigare hårt kritiserat devalveringarna 1977 och de övriga kostnadsanpassningarna, men i reservation nr 1 uttrycker ni närmast er anslutning till dessa åtgärder. Och när ni nu anmärker på att den ekonomiska politiken var alltför expansiv närmast efter devalveringarna, vill jag påminna om att ni under åren 1978 och 1979 på intet sätt ville medverka till en åtstramning. Tvärtom gav ni ett stort antal överbud både inom näringspoli tiken och på andra områden. De senaste årens utveckling beskriver ni utan att ens nämna att oljekostnaderna nära nog fördubblades under 1979, trots att detta var en av de viktigaste orsakerna till den kraftiga ökningen av bytesbalansunderskottet. Gör inte detta ändå, Kjell-Olof Feldt, intryck av en opposition som dels försöker göra en felaktig verklighetsbeskrivning, dels står ganska tomhänt när det gäller alternativ till den politik som regeringen för?

Fru talman! Det talas mycket om ekonomisk kris i vårt land. Krisens innehåll kan sammanfattas i följande punkter, enligt de debatter som har förekommit här i kammaren och i massmedierna: Vi har ett stort underskott i vår bytesbalans och därmed också en växande utlandsskuld. Vår exportindustri har förlorat marknadsandelar. Statsbudgeten har ett stort underskott, som vi inte kan leva med varaktigt. Vi har byggt upp en mycket hög standard i vårt land. Det har fört oss fram till en ledande position i världen i standardavseende. Vårt problem är att vi till stor del har lånat ihop till denna standard från andra länder. När vi talar om vår ekonomiska situation är det alltså viktigt att komma ihåg att vi gör detta från en mycket hög välståndsposition. Vi får inte gripas av resignation. Det är också viktigt att vi har perspektiv på vår situation. Om vi lyfter blickarna ut över våra gränser upptäcker vi att Sverige inte är det enda land i världen som har ekonomiska svårigheter i dag. Det finns många länder som får ta itu med sina kriser från en betydligt sämre position än vad vi får göra. Sverige bör ha goda möjligheter att klara krisen. Det finns dock inga patentlösningar på 1980-talets problem. Jag tror t.ex. inte att 1980-talets problem löses genom att vi går tillbaka till 1960-talets politik med koncentration, stordrift och ohämmad konsumtionsökning som dominerande politiska mål för vissa meningsriktningar. Oljeprishöjningarna har spelat en avgörande roll för den situation som vi nu befinner oss i. Inget land kan gå opåverkat från så dramatiska stegringar av oljepriserna som förekommit under 1970-talet. Hela västvärldens ekonomi lider av sviterna från oljeprishöjningarna. Den internationella tillväxten har blivit betydligt lägre, samtidigt som världsinflationen når upp till nivåer som bara för några decennier sedan tedde sig som helt orimliga. För västvärldens industriländer har arbetslösheten blivit ett dominerande problem. Det skulle då vara besynnerligt, om inte Sverige också i en betydande utsträckning hade drabbats på samma sätt. Våra industrier har fått ökade avsättningssvårigheter på världsmarknaden. Vi har också fått stora underskott i vår bytesbalans. Men på en punkt skiljer dock Sverige ut sig klart fördelaktigt vid en internationell jämförelse. Arbetslösheten har kunnat bekämpas betydligt mera framgångsrikt än i de flesta andra länder. Parallellt med oljeprishöjningarna pågår sedan ett antal år ett skede av betydande internationell strukturomvandling. Denna har påverkat traditionella industribranscher, såsom varvs-, ståloch textilindustrin. Världen har fått se nya, unga industrinationer växa upp och delta i den internationella konkurrensen. När konkurrensen från andra länder ökar känns det besvärande, och det kan komma att kännas ännu mera besvärande de närmaste åren. Vi måste dock komma ihåg att det växande välståndet i dessa länder på längre sikt kan hjälpa till att öppna nya marknader för svenskt näringsliv och svenskt kunnande. I det korta perspektivet måste vi dock räkna med fortsatta strukturoch omställningsproblem för delar av det svenska näringslivet. Vi måste leva hela 1980-talet med dessa problem. En del av de svenska ekonomiska problemen är hemmagjorda. Mot mitten av 1970-talet upplevde svenskt näringsliv en våldsam kostnadsexplosion, som allvarligt försvagade konkurrenskraften. Vi fortsatte under större delen av 1970-talet att öka vår konsumtion, privat och offentligt, som om vi hade en lika hög ekonomisk tillväxt som under 1960-talet. Men den ekonomiska tillväxten var bara hälften så hög. Det gjorde att nästan ingenting av den växande kakan blev över till sparande och produktiva investeringar. Vi konsumerade nästan alltihop. Slagkraften i det svenska näringslivet urholkades. Det är nu angeläget att vi utan dröjsmål reparerar dessa skadeverkningar, så att svenskt näringsliv återigen med kraft kan möta den internationella konkurrensen. De krav som den ekonomiska politiken under åren framöver måste inriktas på att förverkliga ligger i linje med det huvudalternativ som skisseras i 1980 års långtidsutredning. Det är på den vägen vi måste vandra under 1980-talet, om vi skall kunna trygga sysselsättning och välfärd i Sverige. Då emellertid utvecklingen under 1980 — och av propositionens prognoser att döma under 1981 — så väsentligt tycks avvika från denna kurs, måste vi nog räkna med att vi skall ha slutet av 1980-talet som riktpunkt för att nå balans. Det betyder givetvis inte att vi skall pruta på våra villkor och ambitioner. Tvärtom innebär det förhållandet att anpassningsprocessen redan är kraftigt försenad, att ansträngningarna att föra oss in på rätt bana måste intensifieras. De aviserade sparmålen budgetåret 1982/83 på 12 miljarder ligger alltså fast. De socialdemokratiska motionärerna och reservanterna i finansutskottet delar den uppfattningen att det behövs krafttag för att komma till rätta med balansbristerna i ekonomin. Mot den bakgrunden är det förvånande att socialdemokraterna inte presenterar några konkreta förslag till besparingar eller ens antyder något riktmärke för hur kraftig återhållsamheten med utgifterna bör vara. Såvitt jag kan se finns inget genomarbetat alternativ i socialdemokraternas motion i det avseendet. Den ekonomiska politikens inriktning bör vara att dels säkerställa ökad produktion, dels se till att produktionsökningen används för att förbättra vår bytesbalans. Den svenska ekonomins produktivitet och produktionsförmåga måste förbättras. Tyngdpunkten bör ligga på skattepolitiken — marginalskattereformen är därvid en del, inte allt — på åtgärder för att trygga företagens kapitalförsörjning samt på åtgärder för att få en bättre fungerande arbetsmarknad och en effektiv regionalpolitik. Som jag har antytt tidigare, fru talman, innebär sparmålet 1982/83 en utomordentligt hård budgetprövning. Den tillväxt i ekonomin som vi kan åstadkomma måste i största utsträckning reserveras för ökad export och ökad kapitalbildning. Det hade kanske varit värdefullt om man i kompletteringspropositionen mera planmässigt hade kunnat visa på hur nedskärningar och aktiva offensiva insatser kompletterar varandra. Inte minst ur sysselsättningssynpunkt är detta viktigt. En del viktiga åtgärder i offensiv riktning har nämligen redan vidtagits och flera kommer. För att nämna några vill jag peka på att näringslivets investeringar har stimulerats genom byggnadsverksamhet och industribeställningar. I vår har riksdagen också tagit ställning till tre propositioner som var och en berör centrala näringspolitiska områden, nämligen industri-, energioch arbetsmarknadspolitiken. Införandet av skattefondssparandet, åtgärder för att stimulera småföretagsamheten, lindring av dubbelbeskattningen av aktieutdelningar liksom översyn av lagstiftningen om anställningsskydd och lagen om ledighet för studier m.m. skall också ses i ljuset av det ovan angivna syftet att stimulera till offensiva satsningar i näringslivet. Nu måste näringslivet se detta som en utmaning och även investera för att få fram nya produkter. I det här sammanhanget är det också värdefullt med den översyn av anställningsskyddslagen som syftar till att vidga möjligheterna till provanställning av ungdomar. Ändrade regler i detta hänseende skulle på ett verksamt sätt bidra till att näringslivet i ökad utsträckning anställer ungdomar som kommer direkt från grundoch gymnasieskolan. De mindre och medelstora företagens speciella problem måste klaras ut. Människans vilja att enskilt satsa i exempelvis ett hantverksyrke eller i samverkan satsa på nyföretagande bör uppmuntras. När vi nu i den rådande ekonomiska situationen måste hålla tillbaka den offentliga sektorns utgiftsökning, är detta inte liktydigt med en nedvärdering av den offentliga sektorns betydelse. I den offentliga sektorn ingår t.ex. socialförsäkringssystemet. Det utgör en omistlig del i en modern välfärdsstat. Det är emellertid på längre sikt en ohållbar situation att de offentliga utgifterna växer snabbare än de samlade resurserna. Om detta får fortgå, kommer de negativa följderna i form av stagnation, inflation och arbetslöshet att hårdast drabba just dem som det sociala trygghetssystemet är uppbyggt för att skydda. Av den offentliga verksamheten svarar kommuner och landsting för ungefär 70 Zo. Kommunerna tar i anspråk närmare en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Kommunernas anpassning till den samhällseko nomiska utvecklingen har stor, för att inte säga avgörande, betydelse för strävan att nå ekonomisk balans. Långtidsutredningens bedömning är att 1 96 i kommunal volymökning är vad vi bör anpassa oss till de närmaste åren. Regeringen har anslutit sig till långtidsutredningens bedömningar på denna punkt. I år har riksdagen vid behandlingen av proposition 116 på finansutskottets hemställan ställt sig bakom den förra regeringens bedömningar att den kommunala konsumtionen 1982 inte bör tillåtas öka med mer än 196 i volym. Det är helt klart att statsmakterna har ett mycket stort ansvar, och de är skyldiga till mycket av den kommunala konsumtionen genom reformer som lagts på kommunerna utan att staten grundligt analyserat de ekonomiska konsekvenserna av dessa reformer. Finansutskottet har vid ett flertal tillfällen också betonat att reformer som kommunerna ålagts att genomföra också måste finansieras. För att man skall klara verksamheten inom det nu begränsade ekonomiska utrymmet, blir det nödvändigt att ompröva redan beslutade reformer. I de kalkyler som kommunalekonomiska arbetsgruppen räknat fram sägs att den enda utvägen för att klara också en till 190 sänkt konsumtionstillväxt 1982 utan kraftiga utdebiteringshöjningar är att statsmakterna omprövar flertalet av de reformer som berör den kommunala verksamheten under de närmaste åren. Genomförandet av en rad av de reformer som på senare tid beslutats av riksdagen måste enligt utskottets mening därför skjutas på framtiden, om de angivna målsättningarna skall kunna uppfyllas. Det är därför tillfredsställande att regeringen nu i kompletteringspropositionen konkret redovisar olika områden för omprövningar och att riksdagen får en samlad bedömning. Finansutskottet vill nu som tidigare betona vikten av att man ändrar på regler och föreskrifter som kan inverka styrande på ökningen av kommunernas ekonomiska volym. På områden där riksdagen redan beslutat krävs en medverkan från riksdagen för att revidera dessa planer, och sådana förslag kommer redan till hösten. Det gäller grundskolans läroplan, genomförandet av den samlade skoldagen, frågan om underställning av planer för omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda och riktlinjer för den regionala och kollektiva persontrafiken. En proposition om förenkling av statliga regler inom barnomsorgen har nyligen antagits av riksdagen. Socialdemokraterna har i sin reservation inte kunnat acceptera en takt i kommunernas volymökning om 196 utan anser i stället 2 70 volymökning vara tillämplig också på längre sikt. Inte heller här har socialdemokraterna i sin motion och reservation några konkreta förslag. Det hade naturligtvis varit på sin plats att också oppositionen kunnat redovisa områden av begränsningar i kommuner och landsting, i synnerhet när man rent allmänt säger att den kommunala volymökningen måste begränsas. Planerna för barnomsorg och långtidssjukvård bör enligt motionärerna ligga kvar enligt tidigare beslut. Låt mig i det sammanhanget påpeka vad utskottets majoritet har konstaterat när det gäller att tillgodose efterfrågan på barnomsorg. Under senare hälften av 1970-talet har varje årskull nyfödda barn varit klart mindre än under 1970-talets första hälft. Det innebär att med den utbyggnad som hittills skett sedan riksdagen år 1976 antog en utbyggnadsplan för barnomsorgen för åren 1977-1981 kan en väsentligt större andel barn av varje årgång få omsorg även vid en reducerad utbyggnadstakt. Sedan finns det naturligtvis möjligheter för kommunerna att själva prioritera. Enligt de överläggningar som skett mellan regeringen och kommunförbunden är barnomsorgen och långtidssjukvården sådana områden som skall ha högsta prioritet. Hur ser det då ut i praktiken? För 1980 har kommundepartementet studerat 29 kommunala bokslut. Det är alltså drygt 10 20 av antalet kommuner i vårt land. Vad som då är ägnat att inge oro är att 19 av de 29 kommunerna hade en kostnadsökning på huvudprogrammet för gemensam kommunadministration om 20 90 eller mer. Om detta är ett tecken på att de kommunala förtroendemännen har svårt att stå emot de ledande kommunala tjänstemännens önskemål om utökade administrativa resurser, är det illavarslande. I ett kärvt ekonomiskt läge får vi inte satsa på en växande byråkrati. Här finns möjligheter att fördela om resurser till t.ex. barnomsorg och äldrevård. Socialdemokraterna har i finansutskottet också reserverat sig emot majoritetens skrivningar om reglering av den kommunala verksamheten. Man konstaterar från reservanternas sida att den tillsatta stat-kommungruppen, som har till uppgift att ta bort kostnadshöjande statlig detaljreglering, inte kommit särskilt långt. Resultatet har varit magert för kommunerna, och arbetet måste bedrivas med kraft i fortsättningen, anser socialdemokraterna. Låt mig konstatera att stat-kommungruppen har arbetat i drygt ett år. Men mycket har man hunnit med, och mer är på gång. Förslag skall läggas fram inom en rad områden. En första fas av utredningsverksamheten har därför varit att kartlägga olika förändringsförslag. En viktig utgångspunkt är också de besparingskataloger som upprättats genom de båda kommunförbundens försorg. Med de nämnda undersökningarna som grund är stat-kommungruppens utredningsarbete nu inriktat på att göra sektorsvisa studier och lägga fram konkreta förslag till förändringar. Arbetsgruppen har bl.a. framlagt förslag om besparingar genom förenkling av provningen av el-, vattenoch värmemätare. Inom parentes kan nämnas att många kanske rycker på axlarna åt detta, men det innebär faktiskt en besparing på ca 1 miljard. Förslag har också upprättats om att förenkla den statliga tillsynen inom omsorgsvården och inom arbetsmiljösektorn. Studier pågår vidare rörande kollektivtrafiken och husbyggnadsprocessen. Fru talman! På några områden har det arbetats särskilt konkret inom departementet och regeringen för att få ner kostnaderna och kostnadsexplosionen för bl.a. kommunerna. Mycket är som sagt på gång och kommer att förverkligas under de närmaste åren. Det är ett stort ansvar som ligger på den kommunala sektorn, som har stor betydelse för den totala samhällsekonomiska balansen. Ansvaret ligger här tungt också på regering och riksdag, som under de närmaste åren är tvungna att fatta beslut som kan ha negativa verkningar ute i kommunerna och för människorna. Men vid en samlad bedömning av de fördelningspolitiska effekterna finner man att detta på sikt kommer att vara positivt för att man skall kunna behålla den sociala välfärd som vi alla månar om. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Med en viss förenkling kan man säga att huvudproblemen i svensk ekonomi sammanfattas i fyra statistiska sifferserier, nämligen de som beskriver inflationen, bytesbalansen, saldot i statsbudgeten samt arbetslösheten. Och utformningen av den ekonomiska politiken måste i stor utsträckning bestämmas av hur dessa sifferserier utvecklas.

Den bör ha det dubbla syftet att å ena sidan säkerställa ökad produktion och å andra sidan se till att produktionsökningen inte används för att öka vår inhemska konsumtion utan för att förbättra vår bytesbalans. Samtidigt måste budgetunderskottet angripas på ett verkningsfullt sätt. Och det bör i första hand ske från utgiftssidan. Det här är svåra uppgifter, som flera talare har påpekat under dagens debatt. Skall det gå att klara dem, så behövs det åtgärder av flera slag. Den svenska ekonomins produktivitet och produktionsförmåga måste förbättras. Det kräver en ändrad skattepolitik, åtgärder som tryggar företagens kapitalförsörjning samt insatser som kan få arbetsmarknaden att fungera bättre.

Alla de här insatserna för att förstärka den svenska ekonomins produktionsförmåga måste kombineras med en återhållsam efterfrågepolitik. Det är lika bra att en gång för alla slå fast, att utrymmet för konsumtionsökningar är mycket litet, troligen inget alls under de närmaste åren. Den möjliga konsumtionsökningen — och mer därtill — tog vi ut redan under överbryggningspolitikens år vid mitten av 1970-talet. Sedan dess har vi lånat för att finansiera vår höga konsumtionsstandard. Nu måste vi börja betala tillbaka. Då behöver vi använda en stor del av den produktionsökning vi kan åstadkomma under 1980-talet. Resterande del av produktionsökningen måste i allt väsentligt användas för att öka våra investeringar. Dagens låga investeringsnivå är ett större hot mot vår framtida levnadsstandard än kanske något annat. Socialdemokraterna har uppenbarligen en annan uppfattning än regeringen om hur den nödvändiga åtstramningen skall fördelas mellan offentlig och privat konsumtion. På annat sätt kan man inte tolka det förhållandet att de föreslår en dubbelt så snabb kommunal konsumtionsökning som regeringen. Även regeringen prioriterar i viss mening den kommunala konsumtionen framför statlig och privat konsumtion. Det utrymme på 1 92 årligen som nu ges den kommunala sektorn förutsätter exempelvis en inte obetydlig minskning av den statliga konsumtionen och av reallönerna. Den ökningstakt i de kommunala konsumtionsutgifterna som socialdemokraterna föreslagit kräver en ytterligare minskning av reallönerna för att ekvationen skall gå ihop. Sedan mitten av 1970-talet har den privata konsumtionen bara stigit obetydligt, medan den offentliga däremot ökat mycket snabbt. Den privata konsumtionen har dessutom till stor del hållits uppe genom ökade transfereringar, som finansierats över de offentliga budgetarna. De löneavtal som slutits för 1981 och 1982 har varit nödvändiga som steg på vägen mot en riktigare kostnadsnivå för svensk industri. Men samtidigt innebär avtalen att reallönen sänks påtagligt under dessa år. Enligt beräkningarna i kompletteringspropositionen skulle det röra sig om sänkningar på 4 20 1981 och 2 20 1982. Mot den här bakgrunden är det enligt regeringens mening nödvändigt att ytterligare insatser för att begränsa den inhemska konsumtionen i första hand riktar sig mot statens och kommunernas utgifter. Att socialdemokraterna tycks ha en något annan uppfattning på just denna punkt förvånar mig. Möjligen står förklaringen att finna i den oklarhet och brist på konkreta förslag som präglar den socialdemokratiska motionen och de socialdemokratiska reservationerna till finansutskottets betänkande. Jag vet att det inom socialdemokratin pågår en livlig debatt om den ekonomiska politiken mellan vad man skulle kunna kalla nytänkare och traditionalister. Det är säkert ett viktigt skäl till många av oklarheterna. Socialdemokraterna är helt enkelt just nu inte kapabla att presentera ett trovärdigt och sammanhängande alternativ till regeringens ekonomiska politik. Man bör kanske inte rikta alltför hård kritik mot denna handlingsförlamning. Den beror ju på en pågående omprövning av tidigare ofruktbara ståndpunkter, och en sådan omprövning tar en viss tid. Det är naturligt. Samtidigt är det tur för landet att socialdemokraterna inte sitter i regeringsställning medan den här interna processen pågår. Några ord kan dock sägas om den socialdemokratiska motionen och det man med någon möda kan utläsa av vad som står där. Flera sidor av motionen ägnas åt att kritisera de s.k. nykonservativa stabiliseringspolitiska doktriner som författarna anser sig återfinna i finansplanen. Till dessa nykonservativa modedoktriner hänför man främst den s.k. utbudsekonomin och monetarismen.

Den socialdemokratiska kampen mot regeringen förs i sanning över en bred front och med växlande argument. I sak är det naturligtvis riktigt att hysa oro över den ”likvidisering” av den svenska ekonomin som ett bestående stort budgetunderskott kan medföra. Önskan att undvika en inflationsdrivande överlikviditet är i själva verket ett av de tyngst vägande skälen till att vi måste hålla tillbaka den offentliga utgiftstillväxten och minska budgetunderskottet. Önskan att begränsa likviditeten är också en penningpolitisk grundtanke bakom det av socialdemokraterna så häftigt kritiserade, men bland spararna alltmer populära skattesparandet. I kompletteringspropositionen föreslås nya tidpunkter för utbetalning av kommunalskattemedel. Genom att samordna utbetalningstidpunkterna med inbetalningsterminerna för preliminärskatt och sociala avgifter åstadkommer vi också en väsentlig minskning av likviditetstrycket i ekonomin. Alltsedan regeringen förra hösten började konkretisera olika besparingsinsatser har socialdemokraterna stått inför ett fundamentalt dilemma. De har länge hävdat att budgetunderskottet behöver minska. Samtidigt kritiserar de besparingspolitiken, accepterar bara vissa av regeringens föreslagna besparingar, täcker inte mellanskillnaden med egna besparingsförslag och förtiger helt finansieringsaspekten på de bostadsoch industripolitiska åtgärder som brukar ingå som en del i de flesta socialdemokratiska ekonomisk-politiska recept. När socialdemokraterna hävdar både att besparingspolitiken går för långt och att budgetunderskottet är alltför stort, så blir den enda logiska slutsatsen att de vill angripa budgetunderskottet med skattehöjningar. Socialdemokraterna har också genom åren framstått som skattehöjarpartiet framför andra. Därför är det kanske mest intressanta i den senaste motionen att den innehåller en ganska omfattande argumentering mot skattehöjningar. Bl. a. har man helt accepterat iakttagelsen i den reviderade finansplanen att skattehöjningar genom sin tillväxthämmande effekt undergräver basen för andra skatter. Genom att inta denna för partiet nya ståndpunkt i fråga om skattepolitiken har socialdemokraterna hamnat i vad som åtminstone för en utomstående framstår som en något komplicerad situation. Man vill minska budgetunderskottet, man kritiserar besparingspolitiken och man vill samtidigt inte höja skatten. Det finns naturligtvis bara en tänkbar väg ut ur detta dilemma, och det är att kräva en väsentligt ökad ekonomisk tillväxt. Det gör socialdemokraterna också. Och då framstår svagheten i den socialdemokratiska politiken även däri klar belysning. Ty den som vill ta del av hur socialdemokraterna konkret önskar åstadkomma en ökad tillväxt får inget svar på sina frågor — om inte kraven på löntagarfonder, strukturfonder och detaljreglering av näringslivet är avsedda att utgöra svaret. Tyvärr får vi alltså inte veta vilka praktiska slutsatser socialdemokraterna drar av sin nyvunna insikt om att de inte längre kan fortsätta på de ständiga skattehöjningarnas väg. I vissa avseenden har socialdemokraterna således tagit avstånd från sin tidigare politik och närmat sig regeringens syn på stabiliseringspolitikens inriktning. Men det finns också betydande skillnader mellan regeringens och socialdemokratins syn på stabiliseringspolitiken. Bl. a. förbiser socialdemokraterna enligt min mening att det successivt blir allt svårare att föra traditionell stabiliseringspolitik i takt med att skatter och offentliga utgifter ökar som andel av BNP. Att skattetrycket någonsin skulle överstiga 50 20 och de offentliga utgifterna närma sig två tredjedelar av BNP tror jag aldrig att Keynes tänkte sig. Ändå har den förda stabiliseringspolitiken av hans märke bidragit till att skapa just den situationen i åtskilliga industriländer, även i Sverige. Den traditionella stabiliseringspolitik som socialdemokraterna säger sig eftersträva har egentligen aldrig inneburit en stabilisering över konjunkturen på en given nivå för de offentliga verksamheterna. I den mån det förts en medveten konjunkturpolitik har inriktningen i stället varit att höja de offentliga utgifterna i svaga konjunkturer och skatterna i högkonjunkturer. Denna politik har naturligtvis tillgodosett stabiliseringspolitiska syften. Samtidigt har den fyllt andra viktiga behov. Den offentliga sektorns expansion har bidragit till att skapa ett bättre och rättvisare samhälle. Men nu har svårigheterna att skattevägen finansiera en ytterligare växande offentlig sektor satt ett ganska brutalt stopp för möjligheterna att tillämpa den traditionella stabiliseringspolitikens saxning mellan ökade statsutgifter och ökat skattetryck. Vi finner nu att det inte längre går att höja inkomsterna genom skattehöjningar, medan utgifterna fortsätter att öka på grund av automatiken i budgeten. Denna insikt måste få föranleda en diskussion av stabiliseringspolitikens lämpliga inriktning. Det förvånar mig något att socialdemokraterna i sin motion så kategoriskt förnekar behovet av en sådan diskussion. Att minska budgetunderskottet är en central uppgift för den ekonomiska politiken. Det stora upplåningsbehov som budgetunderskottet skapar höjer ränteläget, ökar penningmängden trots hård kreditåtstramning och driver uppinflationstakten. En restriktiv finanspolitik är därför en nödvändig del av en offensiv ekonomisk politik. Eftersom både regering och opposition förefaller överens om att det knappast är möjligt att nämnvärt öka skattetrycket, så återstår bara en stark restriktivitet i utgiftsprövningen. Regeringen har i budgetförslaget skisserat ett sparprogram och ett sparmål på kort och lång sikt. För nästa år har sparmålet satts till 12 miljarder kronor och för perioden fram t.o.m. budgetåret 1985 77. Detta är naturligtvis en svår uppgift, men ingen kan på fullt allvar hävda att den skulle vara omöjlig eller att den skulle behöva medföra oacceptabla konsekvenser för svenska folket. Vi vänder inte den statliga budgetutvecklingen med en gång. Den har nämligen en stark, inneboende dynamik. Statens inkomster bestäms på ett avgörande sätt av den reala tillväxten i ekonomin, medan tillväxten på utgiftssidan i stor utsträckning sker automatiskt. I årets långtidsbudget finns en utförlig redogörelse för automatiken i statsutgifterna. Långtidsbudgeten visar bl.a. hur inflationen kraftigt driver upp statens utgifter, medan den inte alls har lika stor effekt på inkomstsidan. Statsbudgeten bär i själva verket inflationens kostnader i högre utsträckning än kanske någon annan. Och inget skulle så verksamt bidra till att minska budgetunderskottet som en väsentligt lägre inflationstakt än dagens. Men däri ligger också ett av inflationsbekämpningens problem. Alla vet att inflationen är orättfärdig. Kjell-Olof Feldt har talat om det tidigare i dag. Men inte så få har tjänat på inflationen. Inflationen har under 1970-talet lett till betydande förmögenhetsöverföringar i första hand till ägare av högt belånad fast egendom. Och många kan dessutom räkna med att kompenseras för huvuddelen av inflationens kostnader. Det har åtminstone hittills gällt de stora löntagargrupperna och mottagarna av statliga transfe reringar. Förlorat har främst bankspararna och statsbudgeten gjort. De som ser sin förmögenhet öka i takt med inflationen och som dessutom får kompensation när levnadskostnaderna ökar har inget egetintresse av någon annan ordning än dagens. Tvärtom är det stor risk för att de skulle betrakta en effektivt inflationsbekämpande politik som orättfärdig. En hel del skulle kunna göras för att med statsbudgeten som instrument bryta inflationen. Men det kräver åtgärder som lätt kan framställas som orättvisa och fördelningspolitiskt negativa på kort sikt. Dit hör framför allt insatser för att bryta indexbindningar och automatik i budgeten. Det kan dock inte få anses självklart att två tredjedelar av statsbudgetens utgifter mer eller mindre automatiskt skall räknas upp i takt med inflationen, oavsett hur snabbt penningvärdet försämras. I den utsträckning vi lyckas bryta automatik och indexbindningar över en viss nivå, ökar vi också intresset ute i samhället för en aktiv inflationsbekämpning. Motståndet mot prishöjningar stärks. Färre kan räkna med att vinna på inflationen. Därigenom försvagar vi inflationens drivkrafter. En sänkt prisstegringstakt har i sig positiva fördelningspolitiska effekter. Därför kan varje åtgärd som vidtas för att begränsa inflationen sägas vara fördelningspolitiskt positiv i någon mening. Och på det sättet får också ett samlat besparingsprogram positiva fördelningseffekter. Men självfallet kräver våra fördelningspolitiska ambitioner även insatser av annat slag. Viktigast är att vi kan hålla sysselsättningen uppe och arbetslösheten nere. En aktiv arbetsmarknadspolitik förblir ett nödvändigt inslag i den ekonomiska politiken. De besparingskrav som nu ställs på den statliga verksamheten, och även på kommunerna, är så stora, att de flesta människor kommer att beröras av den. Men just av den anledningen är det nödvändigt att åtstramningens effekter fördelas på ett rättvist sätt och att särskilda fördelningspolitiska hänsyn tas till de mest utsatta gruppernas behov. Det nyligen beslutade särskilda stödet till flerbarnsfamiljer är bl.a. uttryck för denna syn. Det ligger ett egenvärde i att de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor inte är alltför stora. Det tror jag alla inser. Fru talman! Människor har det materiellt sett bra i Sverige. Och det kommer de även att ha när den ekonomiska politiken alltmer inriktas på att anpassa våra samlade utgifter till landets produktiva resurser. Det är egenligen bara om vi av kortsiktiga hänsyn inte vågar föra en stram ekonomisk politik som välståndet kan hotas, och det kan bli svårt att hindra de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan människor från att växa.

Fru talman! Jag måste säga att jag blev besviken över ekonomioch budgetministerns inlägg. Här hade han en chans att demonstrera att mittenregeringen — eller mellanregeringen, som moderaten Lars Tobisson var elak nog att kalla er — har förmåga till något mått av självprövning och en därav följande vilja till förnyelse av politiken. Men Rolf Wirtén tog inte den chansen. Han började visserligen med att redovisa resultaten av de senaste årens ekonomiska politik på ett i stort sett korrekt sätt: ökad inflation, ökade budgetunderskott och det han blygsamt nog kallade tendenser till ökad arbetslöshet. Det intressanta är att detta är resultatet av en politik som bara för fyra månader sedan utlovade lägre inflation, sänkt budgetunderskott och åtminstone oförändrad sysselsättning. Helt utan blygsel redovisar ekonomioch budgetministern detta förlopp. Han gör inte ens någon ansats till kommentar, ännu mindre någon analys, av varför politiken har slagit så fel. Det enda beskedet vi får är att man skall följa samma procedur i fortsättningen. Sedan kommer den vanliga litanian över den socialdemokratiska politiken, som anses vara så dålig att det bara är i jämförelse med den som regeringspolitiken möjligen kan upplevas som bra. Låt oss ta upp problemet med budgetunderskottet, Rolf Wirtén, det hör ändå till det område där budgetministern måste ställas till direkt ansvar. Här lämnas beskedet att det är genom fortsatt åtstramning av ekonomin i stort sett och av statsutgifterna framför allt som vi skall få ned budgetunderskottet. Jag visade i förmiddags hur, på ett år, skatter har höjts och utgifter sänkts med 17 miljarder kronor till stort förfång för sysselsättningen och den sociala välfärden. Men ni är i dag 17 miljarder längre bort från målet sänkt underskott i statsbudgeten. I stället för de 58 miljarder kronor ni satsade på för ett år sedan har ni nu 75 miljarder kronor i underskott. Är det inte dags att fråga varför det har gått på det sättet, vad det är för faktorer i vår ekonomi som gör att åtstramningspolitiken inte fungerar? Jag tror att förklaringen är mycket enkel. De flesta skulle, om de ville, kunna tala om för regeringen att med en inflation som närmar sig 15 26, med en tillväxt i ekonomin som är noll går det aldrig att få bukt med budgetunderskottet. Det är de sakerna ni i första hand måste angripa. Och det är det vi söker göra i våra motioner och reservationer.

Fru talman! Jag vill först upprepa en fråga som jag ställde i mitt anförande tidigare här i dag till ekonomioch budgetminister Wirtén. Bakgrunden är att han själv i en tidningsintervju medger att en skatteomläggning av den modell som mellanpartierna kommit överens med socialdemokraterna om kostar ungefär 9 miljarder kronor, vilket omsatt i höjda arbetsgivaravgifter motsvarar sex procentenheter på två eller tre år. Min fråga var och är: Kan detta med tanke på effekterna för kostnadsutvecklingen och för Sveriges internationella konkurensförmåga förenas med löftet i regeringsförklaringen om en ”ansvarsfull finansiering”? Jag skulle också med anledning av mitt meningsutbyte med finansutskottets ordförande Eric Enlund nyss här i kammaren vilja ställa en andra fråga till Rolf Wirtén: Är det riktigt att folkpartiets och centerns företrädare i regeringen aldrig tänkt sig en marginalskattereform utan ett samtidigt beslut om avdragsbegränsningar?

Fru talman! Ekonomioch budgetministern går, som regeringsmedlemmarna alltid gör när de håller tal om den ekonomiska politiken, fram på två olika linjer samtidigt. Dels har vi ett väldigt dåligt läge här i landet. Alltså måste vi ha nedskärningar i reallönerna, i den sakliga konsumtionen osv. Dels har vi ett hyggligt läge här i landet, varför man avvisar kritiken från oppositionen och fackföreningsrörelsen. Men hur kan det komma sig att vi kan ha både ett dåligt läge och ett hyggligt läge? Ja, det är tydligt att regeringen och vi i oppositionspartierna tittar på olika saker. Regeringen tycker inte att det är så farligt med inflationen. Häromdagen genomdrev man en höjning av priserna på baslivsmedel med ytterligare 40 90 på 18 månader. Man tycker inte heller att det är så farligt med arbetslösheten. Den är relativt låg, säger man. Däremot trycker man på budgetunderskottet och underskottet i bytesbalansen. Vi menar för vår del att om man skall angripa de strategiskt viktiga faktorerna, är det just arbetslösheten och inflationen som man skall attackera, dvs. de bägge viktiga ekonomiska faktorer som jag tycker att regeringen ignorerar, när den släter över de problem som faktiskt finns i dag i Sverige. Det är också därför som regeringen kan komma fram till sitt recept, som är minskad statlig konsumtion och minskade reallöner enligt vad Rolf Wirtén nyss sagt här. Men effekten av dessa åtgärder måste, såvitt jag förstår, bli en allmän minskning av efterfrågan i samhället och en ökning av arbetslösheten. Det är kanske därför att den effekten kommer som regeringen inte vill se arbetslösheten som ett stort problem. Men vi har ju inte bara den öppna arbetslösheten på ungefär 100 000 arbetslösa. Vi har 130 000 människor som är i olika typer av AMS-verksamhet, utbildning och vissa offentliga arbeten. Vi har över 300 000 kvinnor, som arbetar i hemmen och som gärna vill ha förvärvsarbete. Vi har 100 000 deltidsarbetande, som skulle vilja arbeta på heltid. Vi har alltså sammantaget många hundra tusen människor som står utanför produktionen. Detta innebär ett stort produktionsbortfall. Det innebär — om vi bara räknar öppet arbetslösa — ett bortfall av statsinkomster på kanske fem miljarder om året. Det innebär ett produktionsbortfall för Sverige om tio miljarder om året. Menar Rolf Wirtén att detta är acceptabelt, att vi kan fortsätta med det?

Fru talman! Får jag först ta upp de tre frågor som Lars Tobisson ställde. Jag har aldrig tänkt mig att man kunde göra en marginalskattereform utan att på något sätt se till att den följdes av en fördelningspolitiskt acceptabel åtgärd. Det var en sak som vi resonerade om många gånger i trepartiregeringen. Vi resonerade om hur man skulle angripa just nolldeklaranterna och var t.o.m. framme vid att ge tilläggsdirektiv till underskottsavdragsutredningen om utredning av åtgärder för att förhindra nolldeklarationer. Vi talade mycket om hur man skulle kunna nå en rimlig inkomstanpassning. Det senare är, menar jag, en annan viktig utväg för att få rättvisa, om man sänker marignalskatterna med tiotusentals kronor för de högre inkomsttagarna. Vidare hade vi också uppe tanken på att frysa de här pengarna i någon form av sparande. Den tanken finns med i utredningsarbetet om löntagarfonder. Utredningen kommer inte att slutföras men ändå antar jag frågan kommer att diskuteras i fortsättningen. Jag tror att Lars Tobisson är helt på det klara med att trepartiregeringen var överens om dessa saker. Jag trodde att inte heller moderaterna kunde tänka sig att man bara skulle favorisera höginkomsttagargrupperna med marginalskattesänkningar på ca 9 miljarder utan att de lägre inkomsttagarna fick del av någon kompenserande åtgärd. Det är en fördelningspolitik som inte jag har ställt upp på, och jag tror faktiskt inte heller att moderata samlingspartiet gör det. Det andra spörsmålet som Lars Tobisson tar upp här är finansieringen av marginalskattereformen. Jag har redovisat vissa statistiska data om hur det går att finansiera de 9 miljarder kronor som jag nämnde. Om man skall finansiera reformen fullt ut via arbetsgivaravgifter blir det 5 å 6 procentenheter. Men kom då också ihåg att vi har diskuterat att avveckla den särskilda skattereduktionen! Och görs det, med vissa skaljusteringar i botten som föranleds av avvecklingen, ger det ett tillskott på 3 miljarder. Vi har då kvar en väsenligt mindre volym att finansiera med arbetsgivaravgifter. Får jag så till Lars Tobisson säga att jag hörde med mycket stor förvåning när han här förut försökte springa ifrån moderaternas ansvar när det gäller att stå för finansieringen av en marginalskattereform. Jag vet att det har varit en öppen debatt mellan Lars Tobisson och hans partiledare Gösta Bohman i den här frågan. Lars Tobisson talade mycket ivrigt för att inte finansiera reformen medan vi i regeringskretsen hade uppfattningen att reformen skulle totalfinansieras. Vi vet också att Lars Tobisson på den punkten fick ge sig och att Gösta Bohmans linje segrade i moderata samlingspartiet. Det var också det förhandlingsförslaget trepartiregeringen skrev in i promemorian av den 26 mars. Det står så här: ”Finansieringsbehovet för de följande åren förutsätts kommma att täckas genom höjd arbetsgivaravgift eller någon vidare produktionsfaktorbeskattning.” — Det här kan inte misstolkas. Allt det som förs fram av Lars Tobisson i debatten i dag är efterhandskonstruktioner. Vad trepartiregeringen hade med i sitt förhandlingsbud till socialdemokraterna var exakt det jag nu läste upp och ingenting annat. Sedan kan man naturligtvis diskutera olika finansieringar framöver. Självfallet måste man göra konjunkturanpassningar — det är jag den förste att inse. Men det jag nu läste upp är vad moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet uttalade, och det är samma ställningstagande som står i överenskommelsen med socialdemokraterna. Vi har på den punkten således följt upp vad moderata samlingspartiet var med om att erbjuda socialdemokraterna. Lars Tobissons försök att nu glida ur greppet upplever jag som ganska fegt. Det innebär att man inte kan stå för sitt ord. Jag trodde att moderata samlingspartiet var angeläget att göra det. Kjell-Olof Feldt tog upp den möjlighet jag enligt hans mening här hade att på något sätt lägga om kursen i den ekonomiska politiken. Vi har, Kjell-Olof Feldt, en mycket besvärlig ekonomisk situation att hantera.

På det sättet saxade man sig fram till en skattenivå som i dag måste sägas vara den högsta i världen. Fru talman! Jag har med stort intresse noterat att socialdemokraterna nu faktiskt börjat föra ett ärligare resonemang om möjligheterna att höja skatterna på det sätt som de gjorde under sin tid i regeringen. Här pågår uppenbarligen en inre debatt, och vi vet inte riktigt var den kommer att sluta. Det påståendet griper jag inte bara ur luften — det går att belägga det med olika offentliga uttalanden. Jag tänker naturligtvis framför allt på vad Hans Gustafsson, som ju är gruppledare i riksdagen, har sagt i denna fråga. Jag kan citera hans uttalanden i Dagens eko, som han medverkade i den 3 april 1981. Han fick då av reportern frågan: Du är alltså för en höjd skatt? Ja, svarade Hans Gustafsson, jag är för en höjd skatt. Jag menar att vi måste betala för vår välfärd, för det är ingen annan som kommer att göra det. Om vi vill ha en bra välfärd måste vi vara beredda att betala för den. Han förde det här resonemanget vidare och fick då frågan: Tror du att de socialdemokratiska väljarna är beredda att lägga ut pengar på skatt? Svaret blev: Det vet jag inte. Det får vi diskutera — vi har ju en diskussion på gång om hur vi skall komma till rätta med de svårigheter vi har. Det är alltså helt klart att här pågår en diskussion. Man kan se det också på hur krisgruppens olika alternativ sett ut och hur de mottagits ute i den socialdemokratiska organisationen. Jag har även haft debatter med Gunnar Sträng i denna fråga. Vid den senaste pläderade han rätt mycket efter samma linje som Hans Gustafsson i det reportage jag valde att citera. Vi får se var ni stannar. Men det är ingen tvekan om att den motion ni har väckt till årets riksdag aktualiserar resonemanget, att om man bara går på i ullstrumporna och höjer skatterna drar man undan basen för andra skatter och får inte den nettointäkt som man hade tänkt sig. Skattehöjningar är alltså ett instrument som numera inte fungerar på det sätt som det tidigare gjorde. Det är, Kjell-Olof Feldt, just den här politiken, som ni har ansvaret för, som lett Sverige till ett skattetryck som är så hårt att vi nu inte kan se så mycket på intäktsidan. Vi måste hushålla bättre med våra resurser. Vi kan inte fortsätta och leva över våra tillgångar och låna till vår konsumtion. Det finns naturligtvis, C.-H. Hermansson, inte anledning till någon svartmålning. Jag har inte heller gjort någon sådan. Jag har, precis som herr Hermansson har noterat, sagt att man kan beskriva läget som besvärligt men att det finns många styrkebälten i den svenska ekonomin. Det gäller att ta vara på de senare för att komma över våra svårigheter. Vi har lånat till vår konsumtion på ett sätt som inte är bra, men om vi gör jämförelser med andra länders skuldbörda och om vi ser det historiskt — ser till vad vi tidigare varit i skuld med i det här landet — framstår vår skuldbörda per invånare inte som anmärkningsvärt stor. Likväl måste vi komma ur det här greppet att fortsätta att låna till vår konsumtion. Det är skillnad om man kan låna till investeringar som ger jobb och välfärd för framtiden, för de kommande generationerna, men i dag har vi inte riktigt de förutsättningarna. Företagen har inte sådana marknader att de fullt ut kan satsa på investeringar så som regeringen självfallet önskar att de skulle göra. Får jag så allra sist, fru talman, bara påpeka att den lösning som Kjell-Olof Feldt anvisar, att höja den kommunala konsumtionen, måste få till följd antingen sänkt statlig konsumtion eller också en ytterligare reallönesänkning för löntagarna.

Fru talman! Låt mig bara konstatera att Rolf Wirtén under sina tio minuter inte lyckades pressa in någon som helst förklaring till att den budgetpolitik han fört har misslyckats kapitalt. Men jag vill ställa en fråga av litet annat slag. Rolf Wirtén har under en debatt i den här kammaren lovat att i en utredning ta upp frågan om beskattningen av de räntefria lån som vissa företag nu lämnar sina anställda för att dessa skall kunna köpa andelar is.k. aktiefonder eller skattefonder, som de också kallas. Rolf Wirténsinlägg i den debatten gav även det bestämda intrycket att han ansåg att sådana förmåner borde beskattas enligt brottsförebyggande rådets förslag. Nu står det i Thorbjörn Fälldins brev till Gösta Bohman att man lovar att skattefondssparandet skall bibehållas med oförändrade villkor. Därför vill jag fråga ekonomioch budgetministern: Vad betyder detta? Kommer den utlovade utredningen att tillsättas eller sopades den bort i uppgörelsen med moderaterna? Sedan borde det här vara ganska klart för de flesta, utom tydligen för det ansvariga statsrådet. Vi använder i dag inte våra produktiva resurser. Vi har hög arbetslöshet, och ännu högre arbetslöshet väntas. Vi har mängder av företag som inte kan utnyttja sin produktionsutrustning, sina maskiner. Vi behöver investeringar på en rad områden — på energiområdet och transportområdet. Vi behöver bygga fler bostäder. Vi skulle kunna göra mycket på en rad områden. Det finns alltså i dag utrymme för en mera expansiv politik på investeringsområdet. Det är detta vi argumenterar för men som ni tydligen inte vågar er på därför att det kommer i kollision med de finansiella åtaganden som ni har gentemot moderata samlingspartiet. Rolf Wirténs utläggningar om svårigheterna att höja skatterna förstår jag inte. Alla inser ju att i en ekonomi, där inkomsterna inte ökar, är det väldigt svårt att höja skatterna, och det har vi också konstaterat. Men det är ju ni som har höjt skatterna de senaste åren. Ni har höjt momsen, ni har höjt en rad punktskatter, ni har ökat skattetrycket under de här borgerliga åren från 47 till 50 96. Men problemet med den borgerliga skattepolitiken, som den har förts under den här tiden, är att det är en omfördelningspolitik åt fel håll. Ni har— för att förgrova det, det medger jag — tagit från de fattiga för att ge åt de rika. Och det var detta Rolf Wirtén stod och skröt om för en stund sedan, när han talade om alla skattesänkningar för aktieägare, skogsägare och andra som har delats ut. Det fanns kanske de som trodde att skatteuppgörelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna betydde något av en sinnets förändring i det här avseendet — att man gjorde ett försök att bryta sig ut ur högerburen. Den debatt som jag har lyssnat till nu mellan herrar Wirtén och Tobisson har övertygat mig om att inte är det långt ni stuckit ut näsan genom gallret än så länge, och det förvånar mig att ni inte tar chansen att försöka visa att också skattepolitiken kan förändras i en annan riktning än moderaterna kräver.

Fru talman! Rolf Wirtén svarade på min andra fråga att han aldrig tänkt sig en marginalskattereform som inte skulle följas av en fördelningspolitiskt riktig politik. Nej, det har inte heller vi moderater gjort. Men frågan gällde inte detta. Frågan var formulerad exakt så här: Hade centerns och folkpartiets företrädare i regeringen aldrig tänkt sig en marginalskattereform utan ett samtidigt beslut om avdragsbegränsning? Rolf Wirtén har ytterligare en chans att besvara den frågan. Annars tolkar jag hans undanglidande svar som att denna tidsmässiga koppling kom till först i efterhand i samband med uppgörelsen med Kjell-Olof Feldt. Sedan till finansieringsfrågan. Jag har aldrig motsatt mig en totalfinansiering. Vad jag många gånger hävdat, även i dag, är att den kan uppnås på olika sätt och inte enbart genom bredbasiga skatter. När jag nämnde bl.a. möjligheten till en delfinansiering genom de utbudshöjande effekter som en marginalskattereform skulle få, åberopade jag moderata samlingspartiets partimotion. Rolf Wirtén svarade på min fråga, att om man väljer att finansiera med arbetsgivaravgifter, blir det 6 procentenheter. Sedan började han tala om att borttagandet av den särskilda skattereduktionen skulle ge en del, osv. Låt mig påminna om att detta ingick i den första etappen så som trepartiregeringen tänkte sig det hela för 1982. Då gällde alltså dels denna form av finansiering, dels höjning av varuskatt eller arbetsgivaravgift. Men vad Rolf Wirtén har kommit överens med Kjell-Olof Feldt om är följande. Jag läser ordagrant, och om Rolf Wirtén har med sig sitt exemplar av papperet kan han ju stryka under: ”Skattereformen bör i sin helhet finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften eller genom införande av en vidare produktionsfaktorskatt.” I sin helhet alltså. Räknar man in den särskilda skattereduktionen, blir resultatet av omläggningen en överfinansiering. Jag tycker att detta bekräftar mitt tidigare intryck av att Rolf Wirtén inte riktigt vet vad han kom överens med Kjell-Olof Feldt om den där ryktbara, underbara natten. Jag skulle vilja fråga: Är det inte så som det står här, nämligen att omläggningen ”i sin helhet” skall finansieras genom arbetsgivaravgifter eller proms? Jag tror att även Kjell-Olof Feldt skulle vara intresserad av ett rakt svar på denna fråga, trots att han inte har någon replikrätt kvar.

Fru talman! Det stora felet med den nuvarande regeringens politik är ju att politiken helt och hållet är konjunkturbetonad och att den är det på ett felaktigt sätt som ytterligare kommer att förvärra konjunkturerna i Sverige, nämligen öka arbetslösheten och ytterligare stegra inflationen. De långsiktiga problemen struntar man i, vilket också märks här i debatten. En sådan grundläggande fråga som exempelvis den om återupprättande av Sveriges nationella produktionssystem, som jag tog upp i mitt anförande, har inte berörts eller kommenterats av någon talare. Ändå är detta det helt grundläggande problemet. Inte heller svarade Rolf Wirtén på min direkta fråga om det var acceptabelt med en öppen arbetslöshet på 100 000 och ett bortfall av skatteintäkter för staten på 5 miljarder kronor om året genom denna öppna arbetslöshet och ett produktionsbortfall på 10 miljarder om året. Som jag redan har påtalat är ju arbetslösheten större. Låt oss säga att vi räknar med att vi kan mobilisera ytterligare 200 000 människor i produktivt arbete. Detta skulle genast medföra en förbättring av vår ekonomi med 20 miljarder kronor och en förbättring av statens finanser med 10 miljarder. Men ligger inte det grundläggande problemet just i möjligheterna att mobilisera denna stora reserv av produktivkrafter som icke används i den svenska ekonomin? Jag tror att regeringen måste se på det problemet, och då blir den eventuellt också tvungen att ändra sin politik, om den är förmögen att dra de riktiga slutsatserna. Rolf Wirtén talade om att vi hade nått statsutgifter som var så stora att Keynes knappast kunde ha föreställt sig en så stor andel av bruttoproduktionen för de offentliga utgifterna. Det lät nästan som om utvecklingen berodde på vad Keynes skrivit på 1930-talet, men jag hoppas att Rolf Wirtén gör en mera allsidig bedömning av frågan. Han ställer emellertid fortfarande den offentliga sektorn mot den privata industrisektorn på ett helt felaktigt sätt. Utvecklingen av den offentliga sektorn har ju till betydande del framtvingats av den privata industrisektorns utveckling och varit en förutsättning för denna. Så kommer det att vara också i fortsättningen. Låt mig sluta med att ställa en fråga om skatteuppgörelsen till Rolf Wirtén. Han sade att man inte fick öka inkomstskillnaderna i samhället. Men om man genomför en skatteuppgörelse som innebär — vi tar personer med 0 kr. i underskottsavdrag— att den som har 50 000 kr. i inkomst får en skattehöjning med 6 kr., dvs. ingen förändring alls, medan den som tjänar 1 miljon får 98 854 kr., är detta, herr Wirtén, en rättfärdig fördelningspolitik?

Fru talman! När vi tidigare, Kjell-Olof Feldt, hade en debatt här om möjligheterna att finansiera aktiesparfonderna sade jag att frågan skulle följas upp i ett utredningsarbete, och det står jag fast vid. Det finns också planer på att lägga detta i den s.k. KUSK, alltså kommittén om underskottsavdrag. Det finns ingen förändring i min position på den punkten. Däremot står de villkor som gäller för aktiesparfonden fast. Det var ju frågan om hur man skulle finansiera sitt aktiesparande som vi diskuterade vid det tillfället. Jag noterar att Kjell-Olof Feldt, liksom jag, fäster stor vikt vid att ha en effektiv inflationsbekämpning. Här kan det naturligtvis vara av intresse att peka på själva utvecklingen. Vi har haft en tolvmånadersinflation i storleksordningen 13-14 26, men årstakten halveras under innevarande år från ca 13 20 i början ned mot hälften i slutet av året. Inflationen under loppet av året blir då någonting mellan 9 och 10 26. Det finns en hel del som tyder på att vi kan ligga på 7 20 under det kommande året. Om inget oförutsett inträffar, har vi alltså en god möjlighet att klara trösklarna i LO-SAF avtalet, vilket naturligtvis för oss alla måste ha utomordentlig betydelse. Det som nu är intressant att diskutera med Kjell-Olof Feldt på den här punkten är vad det är för åtgärder socialdemokraterna föreslår för att komma åt inflationen, för att få en lägre inflationstakt. Vi kan naturligtvis precis som ni säga att vi önskar en lägre inflation, men det hjälper inte mycket om vi inte angriper själva grundproblemen. Jag har tittat på de tio punkter som Kjell-Olof Feldt gjorde ett stort nummer av; tiden tillåter kanske inte, fru talman, att jag går igenom dem punkt för punkt. På en punkt säger man att budgetunderskottet skall minskas. Ja, det är som om jag hade hört det förut. Jag hävdar att det kanske är den allra viktigaste åtgärden för att komma till rätta med inflationen att inte likvidisera ekonomin på det sätt som vi har tvingats göra, och då måste vi gå hårt på besparingssidan. Men där har vi inte fullt stöd från socialdemokraterna. Jag beklagar det, Kjell-Olof Feldt, och jag hoppas att ni även på den punkten skall komma till en ny insikt, när ni nu har tänkt om i vad gäller marginalskatter, och är beredda att pröva någon form av inflationsskydd i skatteskalan. Besparingslinjen blir också viktig för er, när ni har sagt er att det inte går att bara fortsätta med skattehöjningar som var så vanliga under 1970-talets första hälft, när ni kom i ekonomiska bekymmer. Då återstår bara vägen att minska budgetunderskottet genom att minska utgifterna. Det vore utmärkt om vi kunde få hjälp under 1980-talets kommande år med det besvärliga besparingsarbetet. I en annan punkt i inflationsprogrammet tar socialdemokraterna upp att man skall minska indexeringen i ekonomin. Men när det verkligen gäller, motsätter sig socialdemokraterna sådana åtgärder. Vi hade som bekant en het debatt i höstas om ändrad metod för beräkning av basbeloppet. Åter har vi en dualism, där man å ena sidan säger hur man vill arbeta men å andra sidan, när det kommer till konkretion, drar sig tillbaka och kritiserar regeringen för de åtgärder som föreslås. Flera av punkterna i tiopunktsprogrammet förutsätter höjda statsutgifter. Ta t.ex. att uppmuntra sparande och motverka konsumtion på kredit. Jag förmodar att det förstnämnda handlar om ökad avdragsrätt. Det kostar stora pengar. Ytterligare en punkt: Lägg en god grund för avtalsrörelserna. Ja, det har gällt att inte öka kostnaderna för löntagarna genom att t.ex. ta bort livsmedelssubventioner, räntebidrag och andra sådana saker. Jag noterar att Kjell-Olof Feldt på Aftonbladets ledarsida tagit upp en intern debatt inom socialdemokratin om livsmedelssubventionerna, men partiet har här gjort motstånd mot att gå dessa vägar för att minska saldot i budgeten. Jag skulle kunna peka på ytterligare punkter där socialdemokraternas inflationsprogram inte driver ner budgetunderskottet utan i stället gör att det ökar. Av dessa skäl och många andra tror jag därför inte att detta program kommer att fungera så bra. Det finns alltså ingen nonchalans eller ovilja från regeringens sida när det gäller att komma till rätta med inflationen. Tvärtom, vi har som gemensamt mål att få ned den, och jag har ju visat i en sifferserie att vi i alla fall är på god väg att korrigera utvecklingen en bit. Jag vill som avslutning på denna del säga att Sverige härvidlag ligger ungefär på genomsnittet jämfört med OECD-länderna i Västeuropa. Vi har alltså inte en förhållandevis sämre utveckling än vad andra har. Får jag, fru talman, också säga något till Lars Tobisson. Han frågar om detta med samtidigheten av marginalskattesänkning och begränsning av avdragsrätten. Två saker var helt klara när Kjell-Olof Feldt och jag började resonera om hur skatteöverenskommelsen skulle kunna se ut. Det var ett absolut krav från socialdemokraterna att startpunkten skulle bli 1983 i stället för 1982 och att det skulle vara en samtidighet. Det var saker jag inte hade någon möjlighet att diskutera om i förberedelserna till en överenskommelse. Det var redan låst när vi började vårt förhandlingsarbete. Det fanns i och för sig en hel del skäl som talade för denna samtidighet mellan åtgärderna, det vet Lars Tobisson lika bra som jag. Löneavtalet var undertecknat. Det fanns anledning att inte gå in och påverka löntagarnas köpkraft under 1982. De tre regeringspartierna var helt överens om att det var nödvändigt att vara försiktig med just år 1982. I den budpromemoria som presenterades för socialdemokraterna lade vi därför endast en femtedel av marginalskattesänkningen under det året. Även moderata samlingspartiet var med på att den försiktigheten var nödvändig. Det är alltså inte någon stor förskjutning som har skett och som gjort att moderata samlingspartiet har lämnat regeringen. Moderata samlingspartiet fick inte igenom att denna enda femtedel av reformen skulle genomföras 1982, men de fyra femtedelar som skulle ligga på åren 1983-1984 har vi möjligheter att få igenom med den uppgörelse som har gjorts mellan de tre partierna. Det står ju i överenskommelsen att marginalskattesänkningen skall genomföras på två å tre år. Detta är alltså den sprängpunkt för vilken moderata samlingspartiet valde att lämna regeringen. För många utomstående har det framstått som rätt märkligt att denna förskjutning på ett år varit så avgörande för moderata samlingspartiet.

Jag anser fortfarande att man skall diskutera den här finansieringsvägen. I varje fall fyra partier här i riksdagen har ju varit inne på att det är nödvändigt att göra den operationen. Det jag åberopade i budpromemorian från de tre partierna, att man skulle finansiera reformen via arbetsgivaravgifter eller alternativt via en produktionsfaktorsskatt, är således ett direkt citat som Lars Tobisson icke på något vis kan springa ifrån. De tre partierna var överens om att det var den vägen man skulle finansiera reformen. Fru talman! Jag hade också några frågor från C.-H. Hermansson, men jag ser att min tid återigen är nära slutet. Får jag bara säga att jag inte tycker att C.-H. Hermansson har någon anledning att kritisera regeringen för arbetsmarknadssituationen. Som det har sagts flera gånger förut ligger vi på 2970 öppen arbetslöshet. I jämförelse med andra länder som vi brukar jämföra oss med är detta ett utomordentligt bra resultat i en kärv ekonomi.

Fru talman! Under våren är det skattefrågan som fått den största uppmärksamheten i den allmänna debatten. Bakom den skatteuppgörelse som har träffats mellan mittenpartierna och socialdemokraterna står en mycket bred majoritet, inte bara här i riksdagen utan också ute bland arbetsmarknadens parter. Det är en mycket värdefull grund som därmed har lagts för att skapa förutsättningar för en stabilisering av den svenska samhällsekonomin. Regeringen kommer våren 1982 att presentera skattepropositionen för riksdagen, på grundval av det beredningsarbete som nu pågår. Skattereformen blir en av de mest omfattande vi har haft under efterkrigstiden. Marginalskatten kommer att sänkas till högst 50 96 för huvuddelen av alla heltidsarbetande. Det innebär i praktiken att 50-procentsgränsen kommer att sättas någonstans mellan 90 000 och 115 000 kr. i årsinkomst. Skatteuppgörelsen är en del i den aktiva ekonomiska politik som måste föras de närmaste åren för att föra Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är glädjande att socialdemokraterna har slutit upp bakom de grundläggande principer som ligger bakom skatteförslaget. En marginalskattereform, kombinerad med åtgärder för ett mer rättvist fungerande avdragssystem, bör på ett verksamt sätt bidra till att vi kan komma till rätta med de oformligheter som alltmer kommit att känneteckna dagens skattesystem. Bristerna i vårt skattesystem är ju uppenbara. Höga marginalskatter driver på inflationen. Människor har kommit att lockas mer till långtgående kreditaffärer och spekulationer i avdrag än till att genom produktiva arbetsinsatser försöka förbättra sin ekonomiska standard. Ett sådant skattesystem gynnar människor med höga nominella inkomster och förmåga till smarta skatteaffärer. De som drabbas är de vanliga inkomsttagarna, utan motsvarande möjligheter till operationer inom skattesystemets ram. Den skatteuppgörelse som träffats under våren bör på ett värdefullt sätt bidra till att förändra det svenska skatteklimatet i dessa avseenden. Det kommer att bli mer lönande att satsa på extra produktiva arbetsinsatser. Men arbetet måste föras vidare också vid sidan av den nu aktuella skatteuppgörelsen. Skattefusk och skatteflykt på alla plan måste bekämpas. Det är i grunden en solidaritetsfråga. Inom regeringen kommer vi att fortsätta att pröva ytterligare åtgärder som kan bli nödvändiga i detta arbete. Att bara sänka marginalskatterna utan att vidta några kompletterande åtgärder skulle ge orimliga fördelningspolitiska effekter. Med ena handen skulle man hålla tillbaka köpkraftsutvecklingen för de breda löntagargrupperna. Med den andra handen skulle man frikostigt dela ut extra pengar till de grupper som i praktiken redan har mest, nämligen människor med de högsta inkomsterna. Det är givetvis en helt orealistisk politik. Avsikten med en marginalskattereform är inte att ytterligare spä på köpkraften för vissa grupper för de inkomster de har i utgångsläget. Avsikten med en sådan reform är att den extra arbetsinsatsen, den löneökning som kommer i fråga, skall beskattas lägre. Därför är det nödvändigt att marginalskattelättnader kompletteras också med andra åtgärder. En marginalskattereform måste kombineras med åtgärder på avdragssidan. Det framgick också av trepartiregeringens skiss till reform som överlämnades till socialdemokraterna. Med anledning av den debatt som har pågått här tidigare i dag vill jag gärna säga att det i handlingsprogrammet uttalades att en marginalskattereform förutsatte löneanpassning.

Och det är fullt klart att i vad som har kallats budpromemorian fanns också en skiss till avdragsreform med. Det är också nödvändigt att reformen får en ansvarsfull finansiering och att den sker på ett fördelningspolitiskt godtagbart sätt. En marginalskattesänkning måste kompletteras med en löneanpassning i kommande avtalsrörelser. Det var i det syftet som regeringen tidigare i år hade överläggningar med arbetsmarknadens parter. Vi ville få reda på om man var beredd till en sådan löneanpassning mot en marginalskattereform i utbyte. Nu har parterna på den svenska arbetsmarknaden valt att sluta tvåårsavtal. Från samhällsekonomisk synpunkt är det bra att man valt den linjen. Men det innebär också att en löneanpassning inte blir möjlig förrän 1983, då nya avtal skall börja gälla. Det har talats mycket om att skatteuppgörelsen mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna innebär en tempoförlust, i och med att första steget i skattereformen genomförs ett år senare än vad som var tänkt. Jag har sagt det tidigare och kan gärna säga det också här i dag. Det är klart att det kan betraktas som en politisk prestigeförlust att vi som regeringsparti inte höll på startåret vid dessa överläggningar. Men i sak menar jag att den här tempoförlusten uppstod redan i och med att parterna på arbetsmarknaden gick in för ett tvåårsavtal. För var och en som har menat allvar med löneanpassning kan en marginalskatteåtgärd värd namnet inte vidtas förrän 1983. Det stora värdet med en skattereform av det slag regeringen nu förbereder är att inflationen i samhället kan hållas tillbaka. Men det förutsätter att skattereformen genomförs i samförstånd med de stora löntagarorganisationerna. En skattereform som ger mest pengar till dem som redan har höga inkomster och inget till de övriga utlöser snabbt kompensationskrav och oro på arbetsmarknaden. Det skatteförslag som moderaterna nu presenterat i sin motion till riksdagen beaktar enligt min mening inte detta. Man vill genomföra marginalskattereformen utan tid och möjlighet till en verklig löneanpassning. De ur fördelningssynpunkt viktiga justeringarna av avdragssystemet i högre inkomstlägen skjuts på en oviss framtid. Man kan heller inte övertygande visa hur skattereformen skall finansieras. Låt oss vara överens om en sak. Det helt avgörande för Sveriges möjligheter att ta sig ur den ekonomiska krisen är att vi kan få bättre fart på det svenska näringslivet och en starkare vilja till produktiva investeringar för framtiden. En förutsättning för detta är att näringslivets konkurrenskraft kan förbättras. Och det i sin tur förutsätter bl.a. en starkt återhållsam löneutveckling de närmaste åren. Skatteuppgörelsen har skapat förutsättningar för en sådan lugn utveckling. Fru talman! Det avtal som LO och SAF slöt hade inriktningen att försöka anpassa löneutvecklingen till den konkurrenssituation som svenskt näringsliv står inför. Det avtalet präglades av en vilja hos parterna att i samförstånd försöka skapa förutsättningar för att vi gemensamt skall kunna arbeta oss ur våra problem. Detta avtal har kommit att bli vägledande för alla andra avtal på den svenska arbetsmarknaden. Det är utomordentligt värdefullt att denna vilja finns hos arbetsmarknadens parter. Jag är beredd att säga att det är en förutsättning för att vi framgångsrikt skall klara de uppgifter vi som folkhushåll står inför när det gäller att skapa balans i vår ekonomi. Men denna vilja och förmåga till samförståndslösningar måste också få prägla oss politiker och vårt handlande. Jag ser skatteuppgörelsen som ett uttryck för detta. Skatteuppgörelsen är ett bra exempel på hur partier med skilda ideologiska utgångspunkter har kunnat samla sig till ett gemensamt och ansvarsfullt beslut som är till gagn för hela vårt folk. Att moderaterna ställde sig vid sidan av denna uppgörelse kan jag bara beklaga. Inom centern har vi genom åren alltid haft denna beredskap att medverka till lösningar med en så bred förankring i svenska samhället som möjligt, när det gällt stora och viktiga beslut. I den andan kommer vi att fortsätta vårt arbete i regeringen. De ekonomiska problemen står i år liksom föregående år i centrum för regeringens arbete. Så måste det också vara. De beslut vi fattar och de insatser vi nu gör blir av avgörande betydelse inte bara för välfärden och sysselsättningen den närmaste tiden. De berör i lika hög grad våra barns och barnbarns möjligheter att bygga vidare på välfärdsstaten, att få en meningsfull sysselsättning och att leva i ekonomiskt oberoende. Vår väg ur den ekonomiska krisen måste gå via en fortsatt återhållsam utveckling för både den privata och den offentliga konsumtionen, men också genom att via offensiva insatser stimulera till investeringar och nytänkande inom näringslivet. Vi måste både spara och arbeta oss ur krisen. Det är den enda möjligheten att vända utvecklingen. De insatser som genomförts av regeringen under det gångna året har präglats just av denna grundsyn. Den senaste tolvmånadersperioden har mer än kanske någonsin tidigare varit fylld av aktiviteter på den ekonomiska politikens område. Låt mig peka på bara några åtgärder från regeringens sida: Höjningen av momsen och vissa punktskatter mot slutet av förra sommaren var en helt nödvändig åtgärd för att hålla tillbaka en annars alltför snabb uppgång av den privata konsumtionen och av importen. Numera är det nog stor enighet om det riktiga i denna åtgärd. Toktober kom ett omfattande sparpaket i storleksordningen 6 miljarder på den statliga budgeten. Under hösten satte vi också in en rad åtgärder för att stimulera till ökade investeringar och för att öka tillgången på riskvilligt kapital inom näringslivet. Budgetpropositionen i januari kännetecknades av en starkare återhållsamhet än någonsin tidigare. I februari presenterade regeringen ett ekonomiskt handlingsprogram, där förslaget till marginalskattereform presenterades, men där det också fanns en rad andra förslag av både offensiv natur och besparingskaraktär. I början av året kom den energipolitiska propositionen, där grunden lades både för en avveckling av kärnkraften och för en nedpressning av oljeberoendet genom en satsning på hushållning och alternativa energikällor. Omfattande förslag för att pressa ned oljeberoendet lades f. ö. fram redan under hösten, bl.a. genom propositionen om inrättandet av oljeersättningsfonden. Sammantaget kan förslagen på energiområdet innebära en kraftig skjuts framåt för det svenska näringslivet, genom den nya teknik och den produktutveckling de öppnar möjligheterna för. Under våren har också propositioner presenterats både när det gäller industripolitiken och i fråga om sysselsättningspolitiken. Regeringen har därutöver en omfattande beredskap inför de svårigheter som eventuellt kan vänta på arbetsmarknaden längre fram under året. Fru talman! Detta är bara ett axplock av åtgärder som riksdagen haft att ta ställning till under det gångna arbetsåret. Det viktiga är nu att arbetet konsekvent kan drivas vidare med sikte på att återställa balansen i samhällsekonomin och komma till rätta med de stora underskotten. Det innebär att en fortsatt återhållsamhet med de offentliga utgifterna måste till. Också den kommunala expansionen måste hållas starkt tillbaka. Det är dock viktigt att detta kan ske genom samförståndslösningar mellan statsmakterna och kommunerna. Tvångslösningar av typ skattetak gröper inte bara ur den kon.munala självstyrelsen och ekonomin, utan verkar i praktiken negativt på kommunernas vilja till en verklig hushållning med sina resurser. En avgörande faktor är att investeringsbenägenheten hos de svenska företagen kan förbättras. En rad åtgärder har under det senaste året satts in för att främja en sådan utveckling. Ytterligare särskilda insatser kan visa sig nödvändiga. Men det är uppenbart att den fortfarande alltför låga investeringsviljan också har vissa generella förklaringar. Lönsamheten inom stora delar av näringslivet har länge varit alltför dålig. Det har på sikt försämrat både soliditeten i företagen och investeringsviljan. Ett av de verkligt stora problemen inom industrin under senare år har varit det minskade intresset för kroppsoch industriarbete. Det är, som jag så många gånger förr framhållit från denna talarstol, i grunden en fråga om att förändra värderingen av och attityden till kroppsoch industriarbete. Här har vi alla ett gemensamt ansvar. Men lika viktigt är att de ungdomar som önskar få ett arbete verkligen kan beredas möjlighet till detta. De s.k. Åmanlagarna har just i detta avseende fått negativa konsekvenser. Många företag, särskilt bland de mindre, drar sig i det längsta för att anställa ny arbetskraft. Regeringen angav redan i det ekonomiska handlingsprogrammet från februari att en översyn måste göras av Åmanlagarna. Det är då viktigt att säga att skyddet mot obefogad uppsägning skall vara kvar. Men i övrigt måste en anpassning göras som möjliggör provanställning och anställning av extra arbetskraft vid särskilda arbetstoppar. På så sätt ökar vi möjligheterna för ungdomar att få ett arbete direkt efter avslutad skolgång. Regeringens ekonomiska politik har till stora delar fått föras under motstånd från socialdemokraterna. Kritiken från socialdemokraterna har ofta varit starkt motsägelsefull. Man har kritiserat det stora budgetunderskottet, men samtidigt lagt fram förslag till en politik som i praktiken skulle öka underskottet. Behovet av åtstramning i ekonomin förnekades länge. Så sent som förra våren vägrade socialdemokraterna att ställa sig bakom det sparmål för budgeten som riksdagen då uttalade sig för. Under de senaste månaderna har en viss attitydförändring skett. Rent allmänt tycks socialdemokraterna nu också ha insett behovet av åtstramning och återhållsamhet i ekonomin. Man har börjat förbereda sig för ett eget krisprogram. Något sådant har alltså inte funnits tidigare. Man har gått ut med rådslagsmaterial till sina medlemmar för att fråga på vilka områden dessa är beredda att acceptera inskränkningar. Något samlat krisprogram från socialdemokraterna har vi alltså ännu inte sett till. Det mest typiska för den partimotion som socialdemokraterna nu förelagt riksdagen när det gäller den ekonomiska politiken är ju också bristen på egna förslag. Man kritiserar den låga investeringsnivån utan att ha konstruktiva alternativ att komma med. Samtidigt måste socialdemokrater na veta att hotet om en framtida socialisering via löntagarfonder på ett effektivt sätt motverkar ansträngningarna att förbättra investeringsklimatet. Man klagar på att för litet görs åt inflationen och att budgetunderskottet är för stort. Men man talar inte om på vilket sätt man vill minska budgetunderskottet eller på vilket sätt man skulle kunna aktivt påverka inflationstakten så att den minskar. Man accepterar numera också att takten i den kommunala konsumtionen måste dras ner. Regeringen har angett en volymökning med 1 90. Socialdemokraterna bjuder över och säger 2 20. Men det beskedet ger socialdemokraterna utan att ange hur mycket man i så fall måste pressa ner den privata eller den statliga konsumtionen. Om man skall hålla sig inom det utrymme som samhällsekonomin ger för den totala konsumtionen, så kan man rimligtvis inte höja volymen för t.ex. kommunerna utan att få motsvarande minuseffekter för den privata eller den statliga konsumtionen. Man bortser från att de olika åtgärder regeringen satt in på investeringssidan kommer att få effekt under årets lopp. Jag tänker bl.a. på frisläpp av investeringsoch vinstfonder och på införandet av ett förstärkt investeringsavdrag. Det står, herr talman, klart efter en genomläsning av den socialdemokratiska partimotionen att initiativet i den ekonomiska politiken ligger hos regeringen. Det är denna regeringspolitik vi nu skall fullfölja. Vi har skäl att tro att vi nu befinner oss i den nedre delen av den internationella konjunktursvacka som råder. Vi skall alls icke underskatta de mycket allvarliga balansproblem som drabbat den svenska ekonomin i likhet med många andra västliga industriländer. Men vi skall heller inte förfalla till obefogad pessimism. Sverige har i jämförelse med de flesta andra länder goda förutsättningar inför framtiden. Det finns också ljuspunkter. Visst är arbetslösheten för hög i Sverige, men i jämförelse med alla andra industriländer i vår omvärld har vårt land klarat sysselsättningen betydligt bättre än de flesta. Det är ändå en omständighet som borde räknas regeringspolitiken till godo. Vi kan också konstatera att inflationstakten är på väg nedåt. Jag tycker att man inom näringslivet kan skönja en viss optimism. Till skillnad från i fjol har hittills under detta år anmälts en lång rad nyemissioner. Och det är rimligt att tro att man inte nyemitterar bara för att stärka den s. k soliditeten. Någonstans i förlängningen av detta skeende finns det skäl att tro att det kommer investeringar som en följd av att företagen bygger upp mera eget kapital. Vi har också kunnat notera ett ökat utländskt intresse för svenska företags aktier. Vi har inget skäl att tro att dessa pengar söker sig till Sverige av någon annan anledning än att innehavarna av de pengarna har ett visst förtroende för det svenska näringslivets konkurrenskraft och förmåga inför framtiden. Utvecklingen har också i en rad avseenden varit positivare än vad som framgår av den reviderade finansplanen. Importen har under årets första fyra månader minskat snabbare än vad som stod klart vid utarbetandet av den reviderade finansplanen. Perioden januari-april uppvisar i själva verket ett överskott i utrikeshandeln på över 1 miljard — det första överskottet vi haft på lång tid. Omsvängningen jämfört med motsvarande period 1980 gäller närmare 4 miljarder. Detta innebär att bytesbalansresultatet för 1981 kan bli väsentligt gynnsammare än vad som antogs ännu vid utarbetandet av den reviderade finansplanen. Vi skall naturligtvis akta oss för att slå oss för bröstet inför en sådan positiv utveckling. Delvis har den — jag tänker då på importutvecklingen — samband med en alltför låg aktivitet i ekonomin. Men en betydelsefull orsak till den förbättrade handelsbalansen är att oljesparinsatserna nu börjar få verkan. Förändringen när det gäller importen av råolja och andra oljeprodukter svarar i själva verket ganska väl mot den totala förbättringen av handelsbalansen under årets första fyra månader om vi jämför med motsvarande period förra året. En viktig målsättning i den ekonomiska politiken är att det totala sparandet skall öka. Också här kan vi se positiva resultat av de åtgärder regeringen satte in under det gångna året för att stimulera till banksparande, aktiesparande eller risksparande direkt i börsnoterade företag. Avgörande för vårt lands förmåga att ta sig ur krisen är att slagkraften hos vårt näringsliv kan hållas uppe, att det allmänna samhällsklimatet är sådant att det stimulerar till nytänkande, till ansvarstagande och till vilja att göra framtidssatsningar. Det förutsätter en decentralistisk inriktning av näringspolitiken. Arbetsvillkoren för de mindre företagen måste underlättas, och nyföretagandet måste aktivt uppmuntras. Inom de allmänna ramar samhället drar upp för näringspolitiken måste de konkreta besluten fattas ute bland människor i produktionen, av företagsledare och av anställda. De problem svenskt näringsliv i dag upplever beror inte bara på en besvärlig situation ute i världen. De går långt tillbaka, till den starkt centralistiska näringspolitik som socialdemokraterna förde under 1960-talet och långt in på 1970-talet. Det var då man skulle satsa ensidigt på stora enheter, på geografisk flyttning och på branscher som kortsiktigt bedömdes ha hög lönsamhet. Resultatet av den politiken känner vi till. Jag tänker då inte bara på de sociala konsekvenserna för många människor. Sårbarheten i vår ekonomi ökade. Många småföretag slogs ut. Svenska storföretag tvingades gå utomlands för att hitta underleverantörer. Importberoendet ökade år för år. Därför räcker det inte nu för Sverige att exportera sig ur krisen. Lika viktigt är det att vi får till stånd en positiv utveckling för den hemmamarknadsindustri som producerar i konkurrens med utlandet och att vi får till stånd nyetableringar innebärande att man tar upp tävlan med importen. Det sker bäst genom en satsning på de mindre företagen. En avgörande kursändring när det gällde inställningen till de mindre och medelstora företagens verksamhet kom först med regeringsskiftet 1976. Men det arbetet måste föras vidare. En livaktig småföretagsamhet är den bästa garantin för en trygg sysselsättning. I landskap som Halland och Småland, med ett stort inslag av småföretag, har man klarat sysselsättningen väl också under lågkonjunkturer. Riskerna har kunnat spridas på många företag och många branscher. I t.ex. Norrbotten, Värmland och Blekinge med ett mer ensidigt beroende av några enstaka storföretag har bilden varit betydligt allvarligare och mörkare. Det är viktigt att vi från samhällets sida verkligen satsar på en utveckling av och vårdar oss om den väsentliga del av vårt näringsliv som de mindre och medelstora företagen utgör. Herr talman! Arbetet på att återställa balansen i samhällsekonomin kommer att ta en stor del av 1980-talet i anspråk. Jämfört med den situation, där vi ständigt kunde ta av växande resurser för fortsatta reformer och växande standard, har vi nu kommit in i en period av stark återhållsamhet i ekonomin. Det känns fortfarande ovant för många. Denna nya situation gör också att de fördelningspolitiska åtgärderna blir viktigare än någonsin. Solidariteten med de svagaste i samhället är en viktig utgångspunkt för mittenregeringens arbete. De mest utsatta grupperna i det svenska samhället måste få ett nödvändigt stöd. De politiska partierna här i riksdagen arbetar från olika ideologiska utgångspunkter. Från mittenregeringens sida är det angeläget att hålla en klar gräns mot en politik i socialistisk riktning. Vi står också ftämmande för den övertro på centralplanering och centralisering som fortfarande i mångt och mycket karakteriserar den socialdemokratiska politiken. Men dessa ideologiska skiljelinjer får inte skymma den grundläggande värdegemenskap som finns i svensk politik. Det är den värdegemenskapen och förmågan att samla sig till breda lösningar som mer än något annat haft betydelse för uppbyggnaden av den moderna svenska välfärdsstaten. De senaste åren har svensk politik i hög grad kommit att kännetecknas av hårda motsättningar mellan regering och opposition. Men konfrontationen får inte göras till självändamål. Det är positivt att det visat sig möjligt att överbrygga motsättningarna i en så stor och viktig fråga som skattepolitiken. Och jag är övertygad om att människor i allmänhet känner stark tillfredsställelse med de partier som tagit sitt ansvar och medverkat till skatteuppgörelsen. Skall vårt lands ekonomiska problem kunna lösas, fordras en fast och konsekvent ekonomisk politik. Den parlamentariska situation som uppstod i och med att moderaterna släppte sitt regeringsansvar får inte förhindra fullföljandet av denna politik. Från mittenregeringens sida är vi beredda att ta det fulla ansvaret för att genomföra de ekonomiska åtgärder som kommer att visa sig nödvändiga. Men vi är också beredda att under respekt för andras uppfattning söka oss fram till en konstruktiv dialog i stora och viktiga politiska frågor. Med gemensamma krafter och med ett gemensamt ansvarstagande har vi alla möjligheter att föra Sverige ur krisen och lägga grunden för en fortsatt positiv välfärdsutveckling i vårt land.

Herr talman! Statsministern talade sin vana trogen om samförstånd och samarbete. Ekonomioch budgetministern utfärdade en särskild inbjudan till oss socialdemokrater för en stund sedan, nämligen att stödja det besparingsprogram som skall skära ned statsutgifterna med 12 miljarder nästa budgetår, från den nivå som anges i långtidsbudgeten. Min fråga är nu till statsministern: Vad är det vi inbjuds till? I varje fall har Thorbjörn Fälldins samarbetssträvanden höger ut med moderata samlingspartiet redan skurit bort en rad områden från samarbete med någon annan part. Det militära försvaret får inte röras, arbetsgivaravgifter får inte höjas, skattesparandet skall fortgå på oförändrade villkor — allt enligt Fälldins löfte till Gösta Bohman. Dessutom lovar Fälldin att sparandet skall ge sin fulla effekt redan budgetåret 1982/83. Det utesluter en rad sparprojekt, t.ex. inom administrationen, som det tar längre tid att genomföra. Vad återstår då? Ja, ett enda område, och det är statens bidrag och stöd till kommuner och medborgare, det som brukar kallas för transfereringarna. Det skulle vara tacknämligt, när vi nu inviteras till något slags samverkan igen, att få besked åtminstone i allmänna ordalag av statsministern: Vad är det som ingår i dessa 12 miljarder och vad är det som är uteslutet? Skall de 12 miljarderna läggas på indragningar från kommunerna, och vad får det för konsekvenser för den kommunala verksamheten och för de kommunala skatterna? Skall besparingarna göras på de statliga utgifterna? Ja, då gäller det alltså folkpensionerna, barnbidragen, studiebidragen, bostadsstödet, livsmedelssubventionerna. Är det detta som är innehållet i det kommande sparpaketet? Är det vad vi inbjuds till att stödja? Jag vill tala om att det krävs ordentliga ingrepp. Barnbidragen kostar 5 miljarder, räntebidragen 7 — det skulle täcka de 12 — och, om vi går till kommunerna, skatteutjämningsbidragen 9 miljarder. Någonstans på den nivån måste man då hamna med ingreppen, om löftet till Gösta Bohman skall uppfyllas. Det är alltså viktigt för oss att få veta om regeringen menar allvar med sin föresats att fortsätta den inriktning av besparingspolitiken som den har följt under senare år eller om det kan spåras någon liten ansats till förnyelse och frigörelse från moderata samlingspartiet.

Herr talman! Till Kjell-Olof Feldt vill jag säga att det ju också är anmält i propositionen i år att de här besparingarna — i storleksordningen 12 miljarder - kommer att behandlas i budgetarbetet. Det är också anmält att i detta budgetarbete får göras de nödvändiga avstämningar av konjunkturpolitiska och andra skäl som alltid måste göras i den ekonomiska politiken. Vi har vidare pekat på att man inte helt och hållet kan avsvära sig möjligheten att vidta åtgärder på inkomstsidan.

Alltså går det inte att i dag säga på vilka områden det här besparingsnitet — om jag får kalla det så — skulle komma att sättas in. Jag skulle i stället vilja säga att det nog inte finns något område eller någon enskild budgetpost som inte kommer att bli utsatt för en mycket noggrann granskning. Får jag beträffande de områden som Kjell-Olof Feldt nämnde säga att de finns upptagna i svaren på frågor som jag hade fått från moderata samlingspartiet. Vi konstaterade där för försvarets del — och jag uppfattar att både majoritet och minoritet i försvarsutredningen hade kommit till samma slutsats — att det är i stort sett oförändrade anslag i reala termer. Men vi gör tillägget att inte heller försvarsutgifterna går fria från en mycket noggrann granskning.

Tror Kjell-Olof Feldt att det vore en klok politik? Jag har förstått att också ni på den socialdemokratiska sidan numera för diskussioner itermer av att vi måste finna formerna för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft både på exportsidan och här hemma, i konkurrens med importen. Jag tycker mig ha förstått att i vart fall enskilda socialdemokrater hävdar att det finns ett samband mellan lönsamheten i näringslivet och deras investeringsvilja. Begrunda denna sida av saken! När det gäller skattesparandet har ekonomioch budgetministern gett besked om de regler som gäller för den enskilde i fråga om avdrag på slutskatten osv. Reglerna för aktiesparandet, sparandet i egna företag m.m. ändrar vi inte på. Däremot kan det finnas skäl att se över just detta att företagen räntefritt lånar ut pengar till sina anställda. Den delen av frågan bör man rimligtvis kunna se över utan att för den skull sätta själva sparstimulansen för den enskilde i fråga. Jag vill gärna säga att jag för egen del inte hade fantasi nog att se att denna möjlighet skulle öppnas för företagen. Jag tror att det gäller de flesta som hade att diskutera utformningen av denna sparstimulans. Vi bör inte vara förhindrade att se över den delen av saken, utan att därför sätta det viktiga och nödvändiga sparandet och därmed förstärkningen av näringslivets riskvilliga kapital i fråga.

Herr talman! Om jag skulle göra en välvillig tolkning av statsministerns inlägg skulle jag vilja säga att han inte har en aning om vad det är som skall sparas inom ramen för dessa 12 miljarder. Skälet till att jag tyckte att det var väsentligt att ställa frågan för att man skulle lyfta något på förlåten är att regeringen faktiskt begär att riksdagen i dag skall besluta att utgifterna skall skäras ned med 12 miljarder nästa budgetår. Till yttermera visso har Thorbjörn Fälldin beseglat detta i sitt broderliga brev till Gösta Bohman. Om man ställer ut sådana löften, hade det kanske varit om inte befogat så åtminstone önskvärt att regeringschefen hade kunnat ge någon inblick när det gäller det underlag man hade för det löfte som ställdes ut. När det sedan gäller arbetsgivaravgifterna vill jag säga att jag inte har krävt någon höjning av dessa. Jag har inte ens krävt något sparpaket, Thorbjörn Fälldin. Men eftersom Thorbjörn Fälldin har lovat att utföra detta storverk att spara 12 miljarder, så hade det varit intressant att få veta på vilken grund just arbetsgivaravgifterna uteslöts. Varför gav inte Thorbjörn Fälldin något löfte till Gösta Bohman om att inte höja momsen, när vi nu talar om pålagor på människorna i det här samhället? Det hade kunnat intressera löntagarna och möjligen andra lika mycket som att företagarna får ett löfte om att inte påläggas några ytterligare bördor. Herr talman! Jag tror inte att vi kommer vidare i undersökningarna av vad detta sparpaket kommer att innehålla. Jag kan konstatera att den fråga jag ställde i morse till mittenpartisterna i den här kammaren, nämligen om de visste vad de håller på att ge sig in på, på sätt och vis har fått ett svar, eftersom inte statsministern har någon antydan till insikt om vad det är man skall göra. Herr talman! Sedan var det ett par andra saker i statsministerns inlägg som jag i all stillsamhet måste delvis fråga om och delvis protestera mot. Statsministern sade att det numera torde råda allmän enighet om att momshöjningen i höstas var en klok åtgärd. Får jag mäla mig ur den enigheten, herr statsminister! Såvitt jag vet förbättrade momshöjningen inte budgetläget. Den ökade inte investeringarna. Såvitt jag vet har den inte heller förbättrat det allmänna prisläget eller någonting annat. Vad åstadkom den som gör att den nu bedöms som en klok åtgärd? Det andra påståendet var att årets budgetproposition i det närmaste skulle ha varit ett mönster av stramhet. Det är något förvånande, eftersom det var den propositionen som åstadkom ett stort valutautflöde, panik i regeringen och en 2-procentig räntehöjning. Det var väl ingenting att skryta med, Thorbjörn Fälldin, i den här uppräkningen av regeringens bedrifter det gångna året. Jag vill alltså genom att göra den här markeringen visa att allt som utgår från statsrådsberedningen inte är sanning i det här huset.

Herr talman! Det ligger för Kjell-Olof Feldt att raljera.

Håll med om, Kjell-Olof Feldt, att det är mer att raljera än att seriöst försöka diskutera ett problem som i grunden är mycket viktigt. Jag delar Kjell-Olof Feldts uppfattning att det finns ett klart samband mellan budgetunderskottets storlek och våra möjligheter att få ner räntenivån i Sverige. Den senare åtgärden skulle i sin tur betyda väldigt mycket för investeringsviljan. Det sambandet finns. Därför tycker jag att det är fel av Kjell-Olof Feldt att raljera på det här området. Vi skall inte träta. Om Kjell-Olof Feldt mäler sig ur insikten om att åtgärderna i höstas var nödvändiga är det Kjell-Olof Feldts sak. Den som mäler sig ur konstaterar emellertid att den svenska samhällsekonomin skulle ha tålt en ytterligare efterfrågan från den privata konsumtionens sida, att den skulle ha tålt den ökade import som i sin tur hade blivit en följd av denna efterfrågan. För hur vi än vänder och vrider på det, Kjell-Olof Feldt, är ändå den totala inhemska svenska efterfrågan långt större än vår produktion i dag. Det är därför som vi har detta underskott i förhållande till vår omvärld. Jag har klart och tydligt sagt att vi inte kan klara dessa problem genom att ensidigt försöka spara och dra ned. Men vi måste försöka ena oss om att dra ned den totala konsumtionen i Sverige och föra över de resurser som därmed vinns till aktiva investeringar för att öka vår produktion. Den produktion som kommer fram ur denna satsning måste hålla priser som är konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Det är på denna väg vi lägger grunden för ökad produktion, ökad sysselsättning och minskade balansproblem i den svenska ekonomin.